Herr talman! Mycket av det som invandrarministern sagt kan jag instämma i. På henne verkar det som att vi skulle stå inför en mera epokgörande invandraroch flyktingpolitik. Så är det emellertid inte. Vi fullföljer i stora drag 1968 års riktlinjer. Väldigt mycket av det som sägs i propositionen är bra. Vidare vill jag erinra om att det i långa stycken råder stor enighet i utskottet. Jag hade dock hoppats på litet klarare linjer i anledning av det betänkande som invandrarpolitiska kommittén lagt fram och de förslag som vi i det sammanhanget haft att ta ställning till. Statsrådet har frångått utredningen på flera punkter. Jag skall senare i mitt anförande återkomma till detta. Vi moderater har i anledning av propositionen väckt en motion, 1983/ 84:2860 av Nils Carlshamre m.fl. På två punkter har vi fått gehör från utskottsmajoriteten. Det gäller t.ex. frågan om en harmonisering av den nordiska utlänningslagstiftningen. De utredningar som f.n. pågår bedriver sitt arbete mot bakgrund av en rekommendation i Nordiska rådet. Utskottet uttalar det angelägna i att de nordiska länderna har en så likartad utlänningslagstiftning som möjligt, även om det i viss mån visat sig vara svårt att nå fullständig överensstämmelse. Vidare gäller det principen om första asylland — vilket invandrarministern något berörde. Vi anser att en alltför strikt tillämpning är stötande. Personer med anknytning till Sverige bör exempelvis få sin ansökan prövad här. Likaså anser vi att man inte får hårdra principen, så att ett antal gränspassager under flykten undantagslöst skulle leda till återsändning till tredje land. I så fall skulle endast flygtransporterade flyktingar kunna få sin asylfråga prövad här. Vi anser emellertid att det är viktigt att principen om första asylland tillämpas konsekvent. Vi ansluter oss därvidlag helt till vad som sägs i invandrarpolitiska kommitténs betänkande 1983:29. Utskottet tillstyrker propositionens förslag om en viss uppmjukning och uttalar dessutom att principen om första asylland inte får tillämpas så, att den blir stötande för rättskänslan och strider mot de humanitära principer som Sverige bekänner sig till. F.ö., herr talman, kommer jag att uppehålla mig vid våra reservationer. Propositionen förordar att regeringen tillkallar en flyktingpolitisk beredning — vilket invandrarministern också något berört — med ”företrädare för berörda organisationer och myndigheter m.fl.” , som det heter. Det sägs att beredningen skall vara ”ett forum för övergripande samråd om flyktingpolitiken i dess helhet, bl.a. i syfte att bättre förankra denna i det politiska arbetet”. Vi moderater i utskottet anser att flyktingpolitiken skall utformas, bedrivas och tillämpas i den ordning och i de former som nu sker. Denna politiska verksamhet är redan föremål för omfattande utredningar, beredningar och samrådsverksamhet. Det är därför enligt vår mening fel att nu avsätta ekonomiska resurser för en stor statlig beredning. Dessa resurser behöver, menar vi, i stället sparas för att vid behov kunna avsättas för det praktiska tillämpningsarbetet. Jag tycker nog att detta är en väl så god invandraroch flyktingpolitik som att sitta med i en diskussionsklubb. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till den moderata reservationen nr 2. Vi anser att nuvarande lagstiftning i alltför hög grad lämnar utrymme för osäkerhet och godtycke. Vi ifrågasätter 6§ i utlänningslagen, som har en andrarangsställning i förhållande till den riktiga asylrättsregeln, dvs. 3§ utlänningslagen. 6§ gäller asylsökande som utan att vara flyktingar enligt Gen&vekonventionen åberopar flyktingliknande eller andra politisk-humanitära skäl för önskemålet att få vistas i Sverige. Denna särregel, som med något enstaka undantag, t.ex. Danmark, saknar motsvarighet i andra länder, har kritiserats av flera skäl. Mest uppseendeväckande är att den som åberopar flyktingliknande skäl enligt 6 § kan få en förmånligare ställning än flyktingar enligt 3 § vid tillämpningen av principen om första asylland. Den utlänning som åberopar politisk-humanitära skäl har en nästan ovillkorlig rätt att få stanna i Sverige jämfört med de flyktingar som söker asyl enligt 3 §, som är anpassad till Gen&vekonventionen. Vi anser inte att en sådan ordning är rimlig. Invandrarministern sade att vi moderater förespråkar en mer restriktiv flyktingpolitik. Men vi moderater fullföljer helt enkelt utlänningslagskommitténs åsikter på den här punkten. Jag skulle nog vilja att statsrådet ytterligare utvecklade varför statsrådet har gått ifrån t.ex. invandrarpolitiska kommitténs förslag om möjlighet till avvisning av § 6-flyktingar — det är ett förslag som inte har vunnit statsrådets gillande och som inte är med i propositionen. Ett annat skäl för kritik mot 6 § är att bestämmelsen vid stor invandring av denna kategori utlänningar kan sättas helt ur spel, beroende på Sveriges begränsade resurser att ta emot dessa asylsökande. Skälen kan exempelvis vara att många invandrare av samma nationalitet redan har tagits emot, att arbetsmarknadsläget är besvärligt, att samhällsekonomin är ansträngd osv. Det kanske allra starkaste skälet är att om man tar emot alltför många §6-flyktingar försämrar man också vårt lands möjligheter att hjälpa de sämst ställda, nämligen konventionsflyktingarna. Vi anser att 6§ utlänningslagen är behäftad med sådana svagheter att den bör utgå ur lagen. I stället anser vi att 3§ utlänningslagen, som reglerar skyddet för flyktingar, bör tillämpas mer generöst inom de ramar som anges i flyktingkonventionen. För dem som skulle falla utanför 3 § bör uppehållstillståndet prövas enligt bestämmelserna i 31§ utlänningsförordningen. Av denna bestämmelse bör därför framgå att uppehållstillstånd får beviljas om det är motiverat av politisk-humanitära skäl eller eljest av humanitära skäl. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till den moderata reservationen nr 4, som är fogad till betänkandet. För någon månad sedan nekades en berömd rockartist arbetstillstånd i Sverige med de mest skilda motiveringar. Artistens kulturella kvalifikationer ifrågasattes, liksom hans sociala beteende. Dessutom påtalades att svenska musikartister går arbetslösa, och en tjänsteman vid AMS ifrågasatte om inte dessa i stället skulle ha engagerats. Vi moderater i utskottet anser att det bör göras en betydligt liberalare bedömning av kulturarbetares möjlighet att få arbetstillstånd för kortare tids anställning i Sverige. Det är viktigt att ett positivt kulturellt utbyte kan ske med andra länder, och vi får inte göra oss skyldiga till kulturell protektionism. Därför menar vi att man vid prövningen av arbetstillståndsfrågan inte kan snegla alltför mycket på den svenska arbetsmarknaden. Vi anser att ett ja till arbetstillstånd för kortare tidsbegränsat arbete bör vara principen i dessa ärenden och att invandrarverket ensamt bör göra bedömningen av frågan om arbetstillstånd. Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 6. Nu gällande lag har vissa tidsbegränsningsregler, som med rätta kritiserats av invandrarpolitiska kommittén. I propositionen och utskottsbetänkandet har också föreslagits ett upphävande av dens.k. veckoregeln. Däremot finns det ingen möjlighet för polismyndighet att efter tremånadersfristens utgång kunna utvisa den som polisen dessförinnan kunnat avvisa på formell grund. Vi moderater anser att konsekvensen bjuder att den som i strid med bestämmelserna i utlänningslagstiftningen har rest in i landet skall kunna avlägsnas utan att en eventuell besvärsprövning först avvaktas — oavsett om avlägsnandet sker före eller efter tre månaders vistelse i landet. Vi anser också att polismyndigheterna liksom vid avvisningsbeslut bör få fatta utvisningsbeslut. Besluten bör anmälas till invandrarverket, innan de får verkställas, på det sätt som invandrarpolitiska kommittén har föreslagit. Vi anser inte att ett sådant förfarande innebär några långtgående avsteg från utlänningslagens grundläggande principer, eftersom besluten skall anmälas till invandrarverket. Invandrarministern säger att vi moderater vill ge ökade befogenheter till polisen. Jag vill erinra om att vi i denna fråga har samma uppfattning som invandrarpolitiska kommittén, som justitieombudsmannen, Svea hovrätt, LO, rikspolisstyrelsen och invandrarverket. Jag undrar varför invandrarministern har gått ifrån invandrarpolitiska kommitténs och invandrarverkets uppfattning på den här punkten. Jag yrkar alltså bifall till den moderata reservationen nr 11. I reservation nr 12, slutligen, anser vi att frågan om utvisning på grund av brott bör övervägas mot bakgrund av den internationella brottslighetens utveckling. När det gäller utlänningar, som har kommit till Sverige i det huvudsakliga syftet att ägna sig åt brottslig verksamhet av allvarlig karaktär, bör inte enbart längden av vistelsen tillmätas betydelse för frågan om det skall krävas synnerliga skäl för utvisning. En framgångsrik kamp mot den internationella brottslighetens förgreningar till Sverige gagnar inte bara de presumtivt skadelidande utan också den stora majoriteten utländska medborgare som i legitimt syfte vistas i Sverige. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 12 och i övrigt till utskottets hemställan.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

Nog hade förslaget vunnit på att flyktingar enligt 3 § verkligen icke hade kommit i ett sämre läge än just flyktingarna enligt 6§. Det har faktiskt uppmärksammats av ett flertal remissinstanser. Jag tycker också att statsrådet måste förklara varför hon säger att moderaterna skulle vilja ha ökade polisiära befogenheter, när så tunga remissinstanser som dem jag räknade upp har sagt ja i denna fråga.

Herr talman! Är invandrarministern också medveten om, att ju fler flyktingar enligt 6 § vi mottar i vårt land, desto svårare har vi att fullfölja våra förpliktelser gentemot de verkliga konventionsflyktingarna?

Herr talman! Det har rått bred politisk enighet om den invandringsoch flyktingpolitik Sverige skall föra. Trots att det finns elva reservationer till betänkandet, finns det också i dag en stark majoritet bakom huvuddragen i invandraroch flyktingpolitiken. Det är och har varit en styrka att så är fallet, och det är angeläget att slå fast detta inledningsvis. Propositionen ger uttryck för en fortsatt generös flyktingpolitik. Från centerns sida tycker vi detta är bra, och även om det låter litet underligt, vill jag påstå att det i dagens situation är ett framsteg. I tider av ekonomisk åtstramning är det lätt att få gehör för en restriktivare flyktingpolitik. Det är ju också vad vi kan bevittna i de flesta västeuropeiska länder f.n. Att det finns människor med sådana tankegångar även i Sverige vittnar t.ex. det flygblad om som för några dagar sedan delades ut till alla som passerade förbi på Riksgatan, liksom många insändare i olika tidningar. Dess värre tycks moderaterna också vara inne på en sådan linje. I en tid när flyktingsituationen i världen är värre än någonsin bör det vara självklart att Sverige med sin höga levnadsstandard tar sitt ansvar för flyktingpolitikens olika delar — också för den del som vi har att ta ställning till i dag, den del som går ut på att i Sverige ge en fristad till förföljda och förtryckta människor. Herr talman! I allt väsentligt tillstyrker centern de förslag till ändringar i utlänningslagen som föreslagits av regeringen. I en motion har vi tagit upp några frågor som vi ansett väsentliga, och i två fall har det också lett till reservation i utskottet. Jag vill göra några kommentarer till dessa, men först vill jag säga några ord om handläggningstiderna, som har ägnats ett stort utrymme i propositionen. Tack vare extraordinära insatser som den regering jag själv tillhörde beslöt om och som innebar ökade resurser till både statens invandrarverk och regeringskansliet, minskade ärendebalanserna starkt under första halvåret 1982. Vid regeringsskiftet var antalet oavgjorda avlägsnandeärenden på departementet exceptionellt lågt, 335. Också på invandrarverket skedde motsvarande avbetning, och väntetiderna hade starkt pressats ned. Här kan man således med positiv undermening tala om att regeringen och invandrarministern fick börja med ett avdukat bord. Det är viktigt att handläggningstiden hålls så kort som det över huvud taget är möjligt, framför allt från den enskilde asylsökandes synpunkt men också från samhällets. Handläggningstiderna måste emellertid också ses i samband med den rättssäkerhet vår lagstiftning tillförsäkrar asylsökande och andra tillståndssökande. De ändringar i utlänningslagen som nu föreslås i syfte att nedbringa väntetiderna, framför allt förslaget om att permanent uppehållstillstånd ges redan från början till utlänningar som tillåts bosätta sig i Sverige, kommer inte i konflikt med rättssäkerhetskravet. Vi tillstyrker dem. Det är viktigt att statens invandrarverk på tillståndsbyrån får personalresurser som ger verket möjligheter till kontinuitet i arbetet. Regeringens politik i detta avseende, som inneburit att statens invandrarverk först i tilläggsbudget fått klarhet över vilka personalresurser man kan räkna med för kommande budgetår, är olycklig. Centern har både för innevarande budgetår och för kommande budgetår i anslutning till budgetpropositionen krävt att invandrarverket skall få behålla de extra resurser som verket tilldelades våren 1982. Den ryckighet som kännetecknar regeringens politik i det här avseendet ger inte verket rimliga möjligheter till personalplanering och motverkar därmed en angelägen förkortning av handläggningstiderna. Så till reservationerna. I reservation 7 har centern gjort en markering när det gäller uppehållstillstånd vid s.k. snabb anknytning. Vi noterar med tillfredsställelse att invandrarministern i propositionen uttalar att det finns skäl att i något högre grad än nu låta utlänningen få stanna kvar i Sverige även om en sådan här förbindelse upphört före den tvåårsgräns som hittills har varit generell praxis. Vi vill understryka detta. Det var framför allt kvinnor som kom att drabbas av denna praxis, nämligen sådana kvinnor som upplevde svårigheter i äktenskapet eller i samboförhållandet och som kanske t.o.m. blivit misshandlade. Om de bröt upp ur förhållandet riskerade de att utvisas, och i sina hemländer kunde de också bli trakasserade därför att de var skilda. Både Anita Gradin och jag har varit starkt engagerade för att förbättra dessa kvinnors situation, och det var som svar på en interpellation av Anita Gradin som jag meddelade en praxisändring som innebar större hänsynstagande till dessa kvinnors situation både när det gällde förhållandet i Sverige och när det gällde förhållandet i hemlandet. Detta var i februari 1982. Tidigare utgjorde de här snabba anknytningarna en betydande del av invandringen. När nu uppehållstillstånd skall sökas före inresan, sållas de icke seriösa förbindelserna bort, och man behöver inte befara någon okontrollerbar invandring, om man tillämpar en mycket generös praxis i det här fallet. Det är detta reservationen går ut på. Då det gäller anhöriginvandringen i övrigt har utskottet betonat att prövning av ansökningar från anhöriga i ömmande fall — alltså anhöriga utöver den gängse kretsen — skall göras i humanitär anda. Vi vill understryka att vi finner detta viktigt. I reservation 3 har centern tagit upp ett motionsyrkande om att upprätta ett lokalkontor för FN:s flyktingkommissarie i Norden. Det är en fråga som varit aktuell länge, och det finns ett starkt önskemål från flyktingkommissarien att få ett sådant kontor i Norden. Vi anser att man inte längre skall säga nej till detta önskemål, och vi föreslår i reservationen att regeringen i första hand skall ta upp diskussioner i frågan med övriga nordiska länder för en samordning. Men om dessa länder inte har intresse för saken bör regeringen ändå verka för upprättandet av ett sådant här kontor, i så fall förlagt till Stockholm. Herr talman! Jag skall inte tala längre med hänsyn till det pressade tidsschemat, utan jag yrkar med dessa ord bifall till reservationerna 3 och 7 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I det betänkande vi nu behandlar liksom i propositionen om invandringsoch flyktingpolitiken betonas särskilt att flyktingpolitiken skall vara generös och att Sverige så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt bör fortsätta att ta sin del av ansvaret för att lindra den tragiska flyktingsituationen i världen. Det innebär att den svenska flyktingpolitiken bör innefatta en generös asyllagstiftning och asylpraxis. Nu är det så, herr talman, att begreppet generös flyktingpolitik är ett relativt begrepp. Det är beroende på de olika politiska bedömningar, värderingar och prioriteringar som skilda partier bygger på när det gäller uppfattningen om vad en generös flyktingpolitik är. Det som för det ena partiet är en nog så generös flyktingpolitik kan av andra partier, med annorlunda värderingar, uppfattas som inhuman och omänskligt restriktiv. Moderata samlingspartiet exempelvis föreslår att 6§ i utlänningslagstiftningen skall avskaffas, och partiet anser att detta är förenligt med en generös flyktingpolitik, även om det innebär en kraftig minskning av flyktinginvandringen. Problemet med den svenska flyktingpolitiken har inte varit brist på proklamationer om nödvändigheten av en generös flyktingpolitik utan utgångspunkterna, grunderna och innebörden av det som kunde uppfattas som en sådan. Samtidigt som man i betänkande och i proposition betonar vikten av en generös flyktingpolitik föreslår man en reglering av delar av flyktinginvandringen. Flyktingar som söker asyl och är i behov av en fristad i Sverige skall även i fortsättningen få stanna. Däremot skall en reglering ske av den flyktinginvandring som består av personer, som inte är konventionsflyktingar utan åberopar andra tungt vägande skäl av humanitär eller politisk art och som i dag får stanna enligt 6 § utlänningslagen. Syftet med regleringen sägs vara att skapa den nödvändiga flexibilitet i flyktingpolitiken som skall göra det möjligt för staten att anpassa flyktinginvandringen till våra ekonomiska resurser. Till detta anser vi från vpk det nödvändigt att anföra följande. Hur stora resurser som kan användas för flyktingpolitiken är en politisk Prioriteringsfråga, som bygger på politiska bedömningar. Flyktingpolitiken bör inte uppfattas och behandlas som en arbetsmarknadsfråga, som bör anpassas till olika konjunkturella svängningar med motsvarande efterfrågan på arbetskraft. Den är inte heller en fråga om välgörenhet, som består i att man delar ut smulorna från den rike mannens bord, när det blir något över och om det blir något över. Flyktingpolitiken är en fråga om internationell solidaritet, en grundläggande värdering som genomsyrar hela arbetarrörelsens historia. Den är också ett av de mest effektiva vapnen i kampen mot förtryck var det än förekommer. Därför är det viktigt understryka att en generös flyktingpolitik bör innebära övertygelsen om det nödvändiga i att solidariskt dela med sig också av sin litenhet, om så behövs och det gör det ju. Man kan således inte grunda en generös flyktingpolitik enbart på bedömningen av vilka ekonomiska och andra resurser som för tillfället utan större förfång kan användas för ändamålet. Därför anser vi från vårt parti att det är helt felaktigt att hävda att Sverige har en generös flyktingpolitik genom att hänvisa till Sveriges folkmängd och till förhållandena i andra länder, såsom invandrarministern har gjort i tidigare debatter. Det har under senare år funnits tendenser till en ökad restriktivitet i den svenska flyktingpolitiken, som gör dessa markeringar nödvändiga. Herr talman! Vi anser att viseringspolitiken såsom den praktiseras i dag bör radikalt omprövas. Den används såsom ett medel för att motstå invandringstryck och reglera flyktinginvandringen. Den får till följd att asylsökande från länder, vilkas medborgare behöver visum för att besöka Sverige, förhindras att söka asyl här i landet. På detta sätt förhindras också konventionsflyktingar, sådana flyktingar som Sverige förpliktigat sig att ta emot i enlighet med de internationella överenskommelser som Sverige har undertecknat, att komma hit. Ett exempel på att viseringsskyldigheten kan få denna effekt är Turkiet. Viseringspolitiken bör enligt vår mening inte användas på detta sätt. Viseringsfrihet bör snarast återinföras för turkiska medborgare. Enligt propositionens förslag skall de flesta invandrare få permanent uppehållstillstånd i Sverige i samband med att det första tillståndet beviljas. Undantag skall emellertid göras för dem som får tillstånd på grund av s.k. snabbanknytning. För dem skall liksom i dag gälla en uppskjuten invandringsprövning som innebär att fortsatt tillstånd kan vägras om äktenskap eller samboende upphör. En sådan ordning är enligt vår mening inte rimlig. Många äktenskap mellan svenska medborgare misslyckas, och det är naturligt att många gör det också när den ena parten eller båda är medborgare i ett annat land. Att den som inte är svensk medborgare i det läget skall kunna utvisas kan inte accepteras, inte minst med tanke på att den nuvarande ordningen medför stora nackdelar för utlänningar. Den part som beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning kommer för sitt fortsatta uppehåll i en beroendeställning till den som är bosatt här och kan därigenom komma att känna sig tvingad att stanna i ett äktenskap som han eller hon helst skulle vilja lämna. Den som har varit bosatt i Sverige någon tid kan komma i ett svårt läge, om han eller hon tvingas återvända till hemlandet. Det gäller särskilt kvinnor som skulle tvingas återvända till ett land där skilsmässa inte är socialt accepterad och där ensamstående kvinnor möter särskilda svårigheter. Vi anser därför att även den som beviljas tillstånd på grund av anknytning genom äktenskap eller sammanboende alltid måste beviljas tillstånd som invandrare i samband med att det första tillståndet beviljas. Vårt parti föreslår i likhet med invandrarpolitiska kommittén att också personer som riskerar allvarligt straff eller förföljelse för icke-politiska handlingar eller förhållanden som inte är kriminella i Sverige och inte heller förkastliga enligt svensk rättsuppfattning hänförs till 6 § i utlänningslagen. Hit hör de sökande som riskerar allvarligt straff eller förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning. I vad gäller frågan om återkallelse av permanent uppehållstillstånd anser vårt parti i likhet med invandrarpolitiska kommittén att möjligheter bör införas att i vissa fall behålla permanent uppehållstillstånd, även om bosättningen upphör. Syftet är att underlätta för den som varit bosatt i Sverige några år att pröva på att återvända till hemlandet och samtidigt ha kvar rätten till bosättning i Sverige. En sådan möjlighet ligger dessutom i linje med det invandrarpolitiska valfrihetsmålet. Permanent uppehållstillstånd bör kunna få behållas efter anmälan till statens invandrarverk av den som varit bosatt här en viss tid, varvid tre till fyra år anges som en riktpunkt. Den som har bott här legalt i tio år eller mer bör få behålla permanent uppehållstillstånd utan tidsbegränsning. Vi är övertygade om att varje restriktivitet på det här området kommer att kraftigt minska återinvandringen av de här i landet fast bosatta invandrarna. Varje inskränkning av valmöjligheten i vad gäller bosättning i Sverige eller det ursprungliga landet kommer att minska benägenheten till återflyttning till hemlandet, inte minst med tanke på att återanpassningen i hemlandet är en mycket svår och framför allt tidsmässigt långvarig process. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer.
Herr talman! Alexander Chrisopoulos anser inte att vi moderater har en generös flyktingpolitik. Så långt i generositet som vpk går i sin motion torde vi aldrig kunna komma, men jag vill ändå påstå att vi är mer konsekventa i vår uppfattning än Alexander Chrisopoulos har visat sig vara på senaste tiden. Jag har läst invandrarpolitiska kommitténs betänkande mycket noggrant och har där kunnat finna att Alexander Chrisopoulos i utredningen har godkänt såväl möjligheten att direktavvisa ”§ 6-flyktingar” till tredje land, alltså en skärpning, som att vi skall ha en resursanpassad invandring, vilket också propositionen förespråkar. I dag är Alexander Chrisopoulos mycket, mycket generös och vill de facto ta hit alla som över huvud taget vill komma till Sverige.

Herr talman! Den generositet som vår motion bygger på när det gäller flyktingpolitiken utgår från vissa grundläggande funderingar om internationell solidaritet. Moderata samlingspartiet delar inte dessa tankar, och det är jag medveten om. Jag hade inte förväntat mig något annat heller. Men det som är intressant i sammanhanget är väl vad som betecknar moderata samlingspartiets politik. Där är det inte fråga om en mer eller mindre generös inställning utan om en reaktionär, restriktiv hållning. När ni exempelvis föreslår att 6 § utlänningslagen skall avskaffas innebär det följande: De flesta av de flyktingar som får tillstånd att komma till Sverige i dag beviljas detta enligt 6 § utlänningslagen. Även om man har en mer generös tillämpning av 3 §, även om en del gränsfall som i dag får tillstånd som B-flyktingar i fortsättningen skall kunna få asyl som konventionsflyktingar, återstår åtskilliga tusen flyktingar som kommer att berövas möjligheten att stanna i Sverige. Era förslag om avskaffande av 6 § betyder att flyktinginvandringen till Sverige minskas med åtskilliga tusen personer. Även om ni försöker kamouflera det med något slags rättvisare eller striktare tillämpning av lagen, är detta en reaktionär flyktingpolitik som absolut inte bygger på några värderingar om internationell solidaritet.
Herr talman! Alexander Chrisopoulos har inte hört på, för vi har inte enbart velat avskaffa 6 §. Vi har velat utvidga 3 §, och i den mån den inte skulle tillåta tillräckligt många att komma skulle det finnas ett ytterligare tillägg till 31 § utlänningsförordningen som medger rätt för dem som av humanitära skäl behöver det att komma till Sverige. Jag vill ändå återigen erinra Alexander Chrisopoulos om vad han själv har varit med om att skriva under i utredningen, nämligen att invandringen av andra än konventionsflyktingar enligt 3 § utlänningslagen skall vara reglerad, dvs. den måste kunna anpassas till Sveriges resurser när det gäller att erbjuda arbete, bostäder, utbildning etc. Invandringen måste vidare kunna regleras så att det skall vara möjligt att inom ramen för oförändrade resurser ta hand om spontaninvandrande flyktingar. Detta var alltså för någon månad sedan. I dag har Alexander Chrisopoulos en annan uppfattning.
Herr talman! Självfallet har jag många uppfattningar när det gäller det betänkande som invandrarpolitiska kommittén lade fram, men de uppfattningar som finns återgivna i de andra delarna av betänkandet föredrar man att inte läsa igenom. Naturligtvis är det så, att om man citerar valda delar av ett betänkande måste man samtidigt vara medveten om att i en partipolitiskt sammansatt utredning kan ingen få igenom alla sina egna partipolitiska ståndpunkter.

Fru talman! Den 1 marsi år presenterade regeringen en forskningsproposition som i ett avseende är unik. Den innebär att vi i Sverige nu för första gången redovisar ett samlat program för hela den statliga forskningsoch utvecklingsverksamheten. Med propositionen markerar vi också — precis som i det socialdemokratiska krisprogrammet, precis som i den här regeringens första regeringsförklaring — forskningens utomordentliga betydelse för landets framtid. att de statliga FoU-insatserna under nästa år kan komma att uppgå till närmare 10 miljarder kronor, att statens och näringslivets gemensamma satsningar därmed utgör 2,5 I av landets bruttonationalprodukt, att Sverige därigenom även fortsättningsvis kan räknas till de länder som satsar allra mest på forskning och utveckling i förhållande till BNP. I propositionen slår vi fast att forskningen bör vara ett skyddat område — ett undantag från regeln om 2 6 besparingar inom all statlig verksamhet, detta samtidigt som vi vill garantera den ett nytillskott om 150 milj.kr. per år under tre års tid. I klartext skulle detta betyda att forskningen blir en av de få vinnarna i nästa års budget. Reaktionerna på propositionen har varit nästan uteslutande positiva, dock. inte i första hand på grund av det ekonomiska innehållet — även om det naturligtvis upplevs som en lättnad och försäkran. Det som rönt mest uppskattning är i stället regeringens bestämda betoning av forskningen som motor i landets utveckling. Nytillskottet av pengar föreslås huvudsakligen gå till grundforskningen. Inom sektorsforskningen vill vi se vissa åtstramningar, men framför allt har vi ambitionen att länka in även den på en mer långsiktig kunskapsuppbyggnad. I debatten har hävdats att detta inte räcker, att vi borde gå hårdare fram och beröva sektorsorganen mer resurser — alternativt helt lägga ned dem. Detta är åsikter som vi i regeringen inte delar. För oss finns det mellan grundoch sektorsforskningen både motsättningar och beroende. Sektorsforskningens unika roll är att den etablerar en naturlig kontakt, fungerar som en navelsträng, mellan samhälleliga behov och utveckling av forskningskompetens. Problemet är knappast att sektorsorganen, för att kunna spela denna roll, under ett antal år fått ökade resurser, mer pengar. Problemet är i stället att grundforskningen fått stå tillbaka. För att återställa balansen — för att stärka den långsiktiga kunskapsuppbyggnad som utgör basen och den absoluta förutsättningen även för sektorsforskningen — föreslår vi nu alltså en särskild satsning på grundforskningen. I viss mån på sektorsforskningens bekostnad, men framför allt i samspel med den. I vad gäller kvaliteten i forskningen har vi i propositionen litet tillspetsat sagt att o dålig forskning är sämre än ingen forskning alls, o dålig forskning är vilseledande, Oo dålig forskning lägger beslag på resurser som kan användas på annat sätt. Bl.a. mot den bakgrunden menar vi att kvalitetskraven måste hävdas hårdare än tidigare och rakt igenom hela forskningssystemet, dvs. såväl vid antagningen av forskningsstuderande som i forskarutbildningen; såväl vid bedömningen av medelsansökningar som vid tillsättningen av forskartjänster. Den besvärligaste konflikten uppstår när ett nytt forskningsområde behöver belysas och ny forskning byggas upp. Å ena sidan är det den fria forskningens centrala uppgift att låta det nya och oprövade slå sig in och etablera sig. Å andra sidan måste det på samma vis vara en uppgift att för forskningens fromma och framtid slå vakt om kvaliteten. Detta är dock ingen olöslig konflikt. Ny forskning kan i de allra flesta fall byggas upp i samspel med etablerad forskning inom angränsande områden och i samspel med internationell forskning. Gör man detta med omsorg, klarar man också kvalitetskraven.

Alla dessa miljöer kan naturligtvis inte rustas upp eller ersättas i en handvändning. Vad vi från regeringens sida hittills gjort, och fortsättningsvis kommer att göra, är dock att i varje byggpaket och varje statligt investeringsprogram pröva och prioritera de rättmätiga anspråken på forskningslokaler. Fru talman! Propositionens betoning av den grundläggande forskningen och av kvaliteten är av avgörande betydelse för all teknisk, naturvetenskaplig och medicinsk forskning, dvs. den forskning som — även om den sysslar med ett fritt sökande av nya kunskaper — i de allra flesta fall ändå är möjlig att mäta. Av samma odiskutabla vikt och värde är det dock att vår humanistiska och samhällsvetenskapliga forskning håller en hög kvalitet och får tillräckliga resurser. Varför? Jo, därför att forskning innehåller så mycket mer än den nyttobetonade dimensionen. Ytterst handlar den om människors behov av att orientera sig i tid och rum, att göra verkligheten tydlig och möjlig att tolka, historien begriplig och framtiden möjlig att välja. De kunskaper och insikter vi har i dag är ett arv från tidigare generationer, tidigare samhällen, tidigare forskning. Vår plikt är att förvalta detta arv väl. I det perspektivet är all forskning en kulturell förpliktelse. I det perspektivet har den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen ett egenvärde, en särskild ställning och ett särskilt ansvar. I det perspektivet har det också varit en självklarhet att regeringens forkningsberedning vid alla sina överläggningar — även när diskussionerna rört extremt tekniska eller naturvetenskapliga frågor — rymt också representanter för humaniora och samhällsvetenskaperna. Man kan alltid diskutera fördelningen av resurser mellan den humanistisksamhällsvetenskapliga forskningen och andra discipliner. Ett obestridligt faktum är dock att vi med den allmänna satsning, det nivålyft, som forskningspropositionen innebär gynnar all forskning — även den humanistiska och samhällsvetenskapliga. Ett faktum är också att vi föreslår särskilda satsningar även inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsfältet. Ett ytterligare faktum är slutligen att detta är forskningsområden som, med den proposition vi diskuterar i dag, kommer att något stärka sin ställning gentemot den tekniska, medicinska och naturvetenskapliga forskningen —- om man jämför med den proposition den borgerliga regeringen förelade riksdagen år 1982. Sverige är ett litet land. Trots en mycket framskjuten position på forskningens område svarar vi inte för mer än 1-2 96 av världens samlade forskningsoch utvecklingsresurser. Skall vi klara att hålla en hög kvalitet och fortsätta hävda oss som en första rangens forskningsnation, då måste vi också vara öppna för alla samarbetsinviter. Då måste vi vara beredda att ta en mycket aktiv del i både det nationella och internationella kunskapsutbytet. Redan i dag deltar vi i ett vittomfattande internationellt forskarutbyte, ett utbyte som vi dock bör intensifiera ytterligare. I forskningspropositionen redovisar vi därför en rad förslag för att göra det lättare för svenska forskare att under en tid arbeta och förkovra sig utomlands — och för utländska forskare att göra detsamma här i Sverige. När det gäller kunskapsutbytet och samarbetet inom nationen handlar det i första hand om att förbättra kontakterna mellan universitet/högskola och näringsliv. För 10-15 år sedan var det i det närmaste tabu att över huvud taget aktualisera frågan om forskningssamarbete mellan stat och näringsliv. Nu är situationen en annan. I dag finns det samhällsdebattörer som ganska okritiskt förespråkar näringslivsinblandning även på detta område. Till det skulle jag vilja säga följande: Precis som när det gäller grundoch sektorsforskningen tror jag att det även i förhållandet mellan stat och näringsliv finns en balanspunkt, en punkt där till synes motstridiga intressen kan samspela och befrukta varandra. På forskningsområdet passerades den balanspunkten när i princip allt samröre med näringslivet misstänkliggjordes. På samma sätt tror jag att vi skulle springa förbi denna punkt om vi lät det just nu mycket intensiva och positiva samarbetet, i form av forskarbyar och liknande, slå över i en extrem form, som förvandlade högskolor och universitet till konsultbyråer åt företagsamheten. Forskningspropositionens förslag om förbättrat samarbete skall ses mot bakgrund av att vi i dag befinner oss på betryggande avstånd från båda dessa extremer. Till sist, fru talman, några få ord om de grundtankar som styrt vårt arbete med propositionen: Utgångspunkten har varit enkel. Naturresurser skall tas till vara, och sedan fördelas så rättvist som möjligt, för att alla skall kunna leva ett gott och rikt liv. Den begåvning och uppfinningsrikedom som finns hos människorna är också att betrakta som naturresurser. Alltså bör vi värna, vårda, stimulera och använda dessa resurser — för vår egen skull, för att stilla vår nyfikenhet, få perspektiv på oss själva och utvecklas som människor. Men vi bör också göra det för vår gemensamma nyttas skull — för att finna lösningar på vardagsproblem, för att få bukt med sjukdom och ohälsa och för att utveckla vår industri och vår materiella välfärd. Detta är inget nytt. Det är i princip en sammanfattning av den idégrund som det under senare decennier rått enighet om i Sveriges riksdag. Det är en grund som håller än i dag, men som vi måste samla oss till att bygga nytt på. Vi har levt länge nog på 1950 och 1960-talens forskningsrön. Nu måste vi gå vidare. Den proposition vi diskuterar i dag erbjuder också den möjligheten.

Fru talman! Det rör sig i rörelsen. I dagens Svenska Dagbladet läser jag att de socialdemokratiska kvinnorna är förvånade och bestörta över finansministerns i denna vecka så flitigt debatterade dagisuttalande. ”- Erkänn att ditt utspel om barnomsorgen inte var så genomtänkt.” kräver man karskt. Den 27 december förra året skrev den socialdemokratiske professorn Walter Korpi en debattartikel i Aftonbladet om den högre utbildningen och forskningen. På samma sätt som finansministern nu om dagis hade Korpi modet att rycka slöjan av den officiella socialdemokratiska politiken. Walter Korpi förklarade: ”I den socialdemokratiska traditionen ingår en stark positiv syn på vetenskap och forskning. Denna tradition förpliktigar oss att tänka om när det nu är uppenbart att reformerna har slagit fel.” Fru talman! Vem som vinner internkampen om dagis kan vi än så länge bara ha oroliga aningar om. Vem som åtminstone hittills vunnit kampen om högskolepolitiken och forskningen ger dess värre den proposition riksdagen nu debatterar ett tydligt besked om. Den socialdemokratiska intelligentian ropar fortfarande i öknen. Låt mig, fru talman, börja med en myt, nämligen myten om att regeringens forskningsproposition innebär en ekonomisk mera betydande satsning på forskningsområdet — det gör den i själva verket inte alls. Samtidigt som regeringen i propositionen ökar ett antal i och för sig angelägna anslagsposter med inalles 140-150 milj.kr. drar man ner energiforskningen med 200 milj.kr. Redan inom ramen för den proposition som Ingvar Carlsson burit fram till riksdagen fattas det alltså minst 50 milj.kr. för att påståendet om forskningsatsningen skall vara korrekt. Inte ens detta är emellertid hela sanningen. Från det gångna årsskiftet drog regeringen in det s.k. forskningsavdraget för industrin, omvittnat för sin effekt som forskningsstimulator just inom områden som regeringen i annat sammanhang säger sig vilja satsa på. Ytterligare 200 milj.kr. försvann därmed från forskningsområdet. Det är till att ha låga anspråk både i fråga om sanningen och vad en satsning faktiskt är om man skall kunna hävda att minus en kvarts miljard är ett bevis för framsynthet i fråga om forskningens betydelse för industriell och kulturell utveckling. Så, fru talman, till forskningspropositionens icke-pekuniära innehåll. Bärande teman i forskningspropositionen är dels en satsning på teknisk utveckling av betydelse för vårt lands ansträngningar att ta sig ur krisen, dels en ökad tonvikt på grundforskning. Först satsningen på teknik och naturvetenskap: Regeringen har ingen anledning att känna oro för att den inte skulle ha riksdagens fulla stöd för en helhjärtad satsning på teknisk och naturvetenskaplig forskning. Sådan forskning är och kommer alltid att vara betydelsefull för vårt lands förmåga att hävda sig på en internationell industrimarknad, där endast den vinner framgång som i tid inser förändringarnas möjligheter och förmår att dra nytta av dem. I själva verket är det emellertid så att det är riksdagen som alltjämt skjuter en halvhjärtad regering framför sig, även i fråga om naturvetenskaperna. Regeringens nyvunna insikt på detta område känns nämligen inte riktigt genuin i ljuset av hur man på det utbildningsstadium där de mest fundamentala grunderna för också naturvetenskaplig och teknisk forskning läggs, nämligen i gymnasieskolan, alltjämt missgynnar just de ungdomar som har sitt intresse åt detta håll. Den naturvetenskapliga linjens kris — förorsakad av ett antagningssystem till högre utbildning som prioriterar taktik och finurlighet före faktiska kunskaper — kan ingen forskningsinsats i efterhand korrigera. Regeringens naturvetenskapliga ambitioner kommer nog redan av detta skäl att ha svårt att uppfyllas. I samma riktning verkar det faktum att regeringen förefaller att ha orealistiska förväntningar på den tekniska och naturvetenskapliga forskningens resultat i tiden. Den forskning vi satsar på nu tar inte Sverige ur den ekonomiska kris vi f.n. befinner ossi. Forskningen kan skapa de intellektuella förutsättningarna för att hela vårt samhälle skall vara bättre rustat än eljest för att möta utmaningar i framtiden. När politiker och samhällsadministratörer tror sig kunna kommendera fram forskningsresultat snabbt riskeras inte bara ett kortsiktigt misslyckande utan också hela den långsiktiga forskningsmiljö ur vilken verklig kunskap så småningom kan hämtas. Jag skall strax återkomma till detta. Fru talman! Ett exempel på att regeringen inte vill förstå att teknisk forskning tar tid och kräver samma frihetliga förutsättningar som övriga discipliner är avogheten mot ett tekniskt-vetenskapligt forskningsråd. Regeringen går med på en, enligt min mening, närmast kosmetisk omorganisation av styrelsen för teknisk utveckling. Men den vågar inte acceptera något forskningsråd där forskarna själva ges det fulla ansvaret för forskningsinriktningen också på detta viktiga område. Den tekniska och naturvetenskapliga s.k. forskningssatsningen avslöjar emellertid inte bara regeringens syn på forskningens uppgifter i stort, utan också regeringens inställning till humaniora. Av forskningspropositionen får man intrycket av att — det är litet hårdraget, det medges — forskning inom detta område av regeringen närmast ses som ett slags komplement för att problemställningar som det ändå ankommer på naturvetenskaperna att till slut finna lösningen på, skall kunna belysas också från humanistiska utgångspunkter. Fru talman! Vi moderater ser annorlunda på detta. Humaniora har ett värde i sig som bärare av kultur, och humaniora har värden av ett slag som vårt samhälle inte kan vara utan. Genom humaniora och samhällsvetenskaperna ökar vår kunskap om hur civilisationen kan organiseras för att ta till vara det som är unikt hos varje enskild människa. Dessa ting är inte komplementkunskaper till teknik och naturvetenskap. De är värda den stimulans och den respekt som deras intellektuella innehåll förtjänar. I en artikel i Expressen för några dagar sedan skrev Lars Lönnroth om sitt dystra möte med Sverige efter en längre periods utlandstjänstgöring. ”Själv har jag länge trott att den svenska kulturpolitiken var världens mest generösa. — —- —- Därför blev det en chock när jag kom hem till Sverige och upptäckte att min vackra propagandabild av hemlandet inte riktigt stämde med verkligheten. Sverige visade sig ha blivit ett kulturellt u-land, där humaniora satts på undantag — — —.” Det är svårt att hävda att Lars Lönnroth har fel. Vi moderater kräver mot den bakgrunden en förstärkning av forskningsinsatserna på det humanistiska området. Att bifalla det kravet är en kulturinsats som riksdagen inte borde avstå ifrån. Jag skall övergå till att tala om regeringens ambition att ge grundforskningen en förstärkning. Detta är alldeles nödvändigt. Regeringens forskningsförslag innebär otvivelaktigt att grundforskningen får ökade resurser i förhållande till den s.k. sektorsforskningen, dvs. sådan forskning som i en eller annan form styrs från centra som Står den politiska makten nära. Regeringens sätt att nalkas denna centrala problemställning är emellertid bakvänt. Förslagen riskerar tyvärr därmed att göra ont värre. Felet med den förstärkning som regeringen säger sig vilja göra i fråga om grundforskningen är de former som förstärkningen skall få. I stället för att avveckla de sektorsorgan som hittills har varit själva motorerna i den tilltagande sektoriseringen — och därmed kortsiktigheten i forskningen — väljer regeringen att ge dessa uppgifter också inom grundforskningen. Den grundläggande syn som regeringen gör sig till tolk för i fråga om möjligheterna att genom teknisk och naturvetenskaplig forskning föra vårt land ur dagens ekonomiska kris, och som jag tidigare har berört, ger ytterligare näring åt farhågorna att socialdemokraterna alltjämt inte förstår att forskningen skall hållas borta från den omedelbara politiska maktutövningen. Politikermakt över forskningen tenderar att gynna kortsiktighet och modenycker på det långsiktiga sanningsoch kunskapssökandets bekostnad. Hittills har det ansetts självklart att grundforskningen i allt väsentligt är en sak för universiteten och forskningsområdena att handha — utan inblandning från departement, myndigheter eller andra som kan ha intresse av mera omedelbara forskningsinsatser. En sådan ordning passar också bäst i framtiden. Orsaken till det är först och främst att den är oupplösligt förbunden med ett samhällssystem där den politiska maktutövningen inte tillåts att bli total. Genom att ge universiteten det avgörande inflytandet över grundforskningen, och därmed ansvaret för den, säkerställs att denna vägleds av inomvetenskapliga bedömningar. När regeringen nu vill ge sektorsmyndigheterna ansvar också för grundforskningen riskerar man att i än högre grad än vad som redan skett urgröpa universitetens ställning som självständiga forskningscentra. Om det blir så av misstag därför att regeringen inte inser varthän de egna förslagen leder, eller om det är just detta som är regeringens avsikt är inte lätt att ha en klar mening om. De gångna 20 årens socialdemokratiska forskningshistoria talar för den senare av dessa båda tolkningar. Vi moderater vill, fru talman, förändra relationerna mellan den målinriktade sektorsforskningen och den obundna, grundläggande universitetsforskningen genom att överföra resurser från sektorsorganen till universitet och högskolor. Med detta vill vi inte säga att all forskning som bedrivs inom ramen för sektorsorgan eller genom dessas aktiva stöd är dålig forskning. Bra forskning som i dag sker genom sektorsorganens förmedling kommer emellertid alltid att komma till stånd också utan dessas hjälp. Mindre angelägen forskning kommer däremot att sorteras bort. Det är själva avsikten med vårt förslag. Vi föreslår mot denna bakgrund att regeringen får riksdagens uppdrag att utarbeta förslag till hur merparten sektorsorgan snabbt skall kunna avvecklas. Vi exemplifierar för vår del med byggforskningsrådet, energiforskningen, naturvårdsverkets forskningsnämnd, delegationen för social forskning m.fl. organ. Listan kan göras lång. Regeringen bör arbeta skyndsamt för att så snabbt det sig göra låter skapa den rätta miljön för långsiktig kreativitet. Detta, fru talman, om forskningspropositionens principiellt betonade brister och våra förslag till alternativa handlingslinjer. Lika bekymmersamt som det som faktiskt står i propositionen är emellertid det som inte står där. Inte med ett förslag berör regeringen problemen på de grundläggande utbildningsnivåerna. Jag har tidigare nämnt antagningssystemets effekter för tillströmningen till den naturvetenskapliga linjen i gymnasieskolan. Med de förslag regeringen samtidigt med forskningspropositionen presenterat i fråga om gymnasieskolan kommer denna skolforms möjligheter att rätt förbereda eleverna för de krav som måste ställas vid universitet och högskolor att bli än sämre än de är i dag. Och redan nu klagar universiteten unisont på den otillräckliga kunskapsnivå eleverna uppvisar när de lämnar gymnasieskolan! Forskningens viktigaste bas är och kommer alltid att förbli en skola som sätter kunskaper främst. Två år i rad har vi moderater blivit ensamma i denna kammare när vi begärt att riksdagen skall uttala att kunskapsoch färdighetsmålet skall sättas före alla andra uppgifter som åläggs skolan. Med riksdagsmajoritetens brist på förståelse för vad kunskapsutvecklingen faktiskt kräver är det egentligen inte lönt att ens diskutera hur forskningen skall kunna bidra till vårt samhälles utveckling. De brister skolan i dag uppvisar har sina direkta motsvarigheter också inom den grundläggande högre utbildningen. 1977 års s.k. högskolereform förvandlade universiteten och högskolorna från att ha varit centra för kunskap och sökande efter nya sanningar till yrkesutbildningsanstalter om än på hög nivå. Statlig styrning, arbetsmarknadsanpassning och ett byråkratiskt utanverk sattes före de kunskapsuppgifter som är universitetets tradition. Gentemot detta reagerade och reagerar vi moderater. Som väl är, är vi numera inte ensamma. Låt mig, fru talman, till slut återvända till Aftonblandet och Walter Korpi. I en hård vidräkning med universitetsutbildningens linjesystem skriver han bl.a. följande: ”En annan sida av de konstruerade utbildningslinjerna är att sambandet mellan grundutbildning och forskarutbildning har brutits. Forskningen sker ju i de vetenskapliga discipliner som den högre universitetsbyråkratin gjort allt för att röka ut från grundutbildningen. De internationellt erkända disciplinerna har på de svenska universiteten förvisats till skamvrån under rubriken ”Enstaka kurser”, som studenterna i nåder får söka till för en termin i taget. Grundutbildningen utarmas på det som långsiktigt är av värde för yrkeslivet. Rekryteringen till forskarutbildningen stryps.” ”Det enda som frodas i den här miljön”, säger Walter Korpi, ”är den byråkratiska förvaltningsapparaten. Fram till slutet av 60-talet var lärare och forskare i majoritet på universiteten. Sedan dess har förvaltningsapparaten tagit över lokalt, regionalt och centralt. Efter 1969 har till exempel antalet utbildningsplanerare sjudubblats medan antalet studenter har stagnerat och andelen forskare minskar. Och en stor del av forskarnas och lärarnas arbetstid går åt till att sitta på de sammanträden i de förvaltningsorgan som den nya universitetsbyråkratin skapat. I detta land har vi nu fler forskningsadministratörer än forskare.” Till Ingvar Carlsson vill jag ställa följande fråga: Har Walter Korpi fel? I vilka hänseenden har han i så fall fel? Om han inte har fel, vad gör då regeringen för att komma till rätta med dessa bekymmer? Vad Walter Korpi talar om, fru talman, är i grunden ingenting annat än den miljö som är själva förutsättningen för ett kreativt och avancerat tänkande. Sådant tänkande kan inte administreras fram. Inte heller uppstår det till följd av fler miljoner, vare sig verkliga eller konstruerade. Vad som krävs är motivation hos enskilda människor med särskild fallenhet för att berika hela vår kultur genom en aktiv forskargärning. Regeringens forskningsproposition ger, dess värre, ett mycket litet bidrag i detta avseende. Fru talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer där moderata namn förekommer.

Fru talman! Låt mig börja med att meddela att eftersom vi underhand fått en framställan från talmannen om att vi bör begränsa antalet inlägg kommer centern i denna debatt att företrädas endast av en talare och inte av två, som vi har föranmält. Vi gör detta för att underlätta tidsplaneringen för kammarens arbete. Mitt anförande blir därför kanske litet mera kompakt än jag från början hade tänkt mig. Men den här åtgärden vidtas alltså för att underlätta arbetet i kammaren. Det innebär inte att vi inte ger forskningen den prioritet som vi anser ämnet vara värt, för forskningen är verkligen värd att prioriteras. Forskningen är ju ett av de viktigaste medel som vi har till förfogande när det gäller att påverka framtiden. Naturligtvis är möjligheterna att påverka forskningens allmänna inriktning också i framtiden av största vikt för samhället. Detta innebär inte, och det vill jag understryka, att vi menar att vi skall ha en av samhället detaljstyrd forskning. Det är nämligen väldigt viktigt att vi slår vakt om den fria forskningen, inte minst på grundforskningens område. Ingen av oss är någon profet som i dag kan avgöra vilka kunskaper som kommer att vara de viktigaste i morgon. I det avseendet måste forskningens egna möjligheter att söka sig fram på fria vägar vara avgörande. Men det hindrar inte att det är samhället som på många viktiga områden anger ramarna för forskningen. Det var mot den bakgrunden som centern redan år 1973 i en partimotion reste kravet på ett samlat statligt forskningsprogram. : Detta krav återkom 1974 i en gemensam motion av centern och folkpartiet. Den gången fick vi riksdagens stöd för den här tanken. Detta krav har i sin tur kommit att utgöra — Nr 166 grunden för de samlade forskningspropositioner som traditionsmässigt Torsdagen den återkommit. Det kommer till uttryck även i den proposition som vi i dag 7 juni 1984 behandlar. Ingvar Carlsson ville kanske i sitt anförande för en stund sedan ge ett Forskningsoch utintryck av att den aktuella forskningspropositionen skulle vara någonting vecklingsverksamunikt. Det är den alltså inte, utan det är här fråga om en värdefull tradition. Het Det vill jag slå fast. Men klarast utformad var väl den forskningsproposition som mittenregeringen lade fram 1982. Det var då som väldigt många av de viktiga prioriteringarna av skilda forskningsområden gjordes. Jag kan konstatera att de prioriteringarna i huvudsak gäller även för den av oss väckta motionen om forskningen. Det är inte utan, fru talman, att man emotsåg den här forskningspropositionen med ganska stora förväntningar. Det socialdemokratiska regeringspartiet hade liksom flaggat för forskningen som ett av de paradnummer som man skulle ägna sig åt. Det tillsattes en särskild forskningsminister för att visa vilken prioritet som man gav åt just området forskning. Kanske var det mot den bakgrunden med något av besvikelse som man sedan tog del av propositionen. När det gäller antalet sidor lämnar propositionen inget övrigt att önska, men man kanske upplever innehållet som ganska traditionellt. Propositionen är i stor utsträckning en uppföljning och uppdatering av 1982 års forskningspolitiska proposition. Det skall man naturligtvis inte kritisera regeringen för — att basera politiken i väsentliga stycken på tidigare Fälldinregeringars politik är lovvärt och tryggt på många sätt. Men tiderna går ändå vidare, och därför hade man kanske behövt litet mer av nya grepp i forskningspropositionen. Det är mycket som är bra i forskningspropositionen — det vill jag framhålla. Det är värdefullt att forskningen inte utsätts för samma besparingskrav som andra områden, och många av de initiativ som tas är värdefulla. Vad som är bra har Ingvar Carlsson vältaligt utvecklat, så jag behöver förmodligen inte ta upp tid med det. Men ändå saknas som sagt i rätt stor utsträckning nya grepp —- en viss konservatism präglar propositionen. Därför har vi från centern aktualiserat en rad frågeställningar som vi tycker är viktiga att ta tag i för framtiden. En av frågeställningarna gäller naturligtvis just detta med fördelningen av de ekonomiska resurserna. Regeringen har alltså gett forskningen relativt hög prioritet — inte genom att satsa särskilt mycket nya, friska pengar, utan genom att spara mindre på forskningens område än på andra områden, vilket i och för sig är bra. Men samtidigt måste man vara medveten om att vi därmed skapar en obalans inom högskoleväsendet. Den grundläggande högskoleutbildningen utsätts ju för ganska hårda besparingskrav. Skulle denna litet sneda prioritering mellan forskning och grundläggande utbildning fortsätta, skulle besparingarna inte bara gå ut över den grundläggande utbildningen i sig utan också urholka underlaget för forskningen. Det är ändå via den grundläggande utbildningen som vi får fram dem som sedan skall bli forskarstuderande och så småningom forskare. Därför har vi velat höja ett 15 varnande finger och starkt betona att vi inte kan fortsätta med den här typen av sned prioritering mellan forskning och grundläggande utbildning. Detta utvecklas vidare i reservation 34, och jag vill passa på att yrka bifall till den. Ett annat problem som man upplever mycket påtagligt när man läser forskningspropositionen gäller brokigheten, den stora mängden myndigheter som på olika sätt är inblandade såsom anslagsgivande organ, den stora mängden departement och statsråd som är inblandade. Det faktum att det tillsatts ett särskilt statsråd för forskning har egentligen inte, som man kanske trott, förenklat bilden och lett till större samordning. Resultatet har snarare blivit att det nu finns ytterligare ett statsråd som kommer in på olika ställen i propositionen och framför sina synpunkter, utöver de ordinarie statsråden. Bilden har nästan blivit ännu krångligare och svåröverskådligare. Detta är naturligtvis inte bra för forskningen — det är svårare att få det samlade grepp om raka linjer som behövs för en samlad forskningsplanering. Vi skulle alltså behöva rensa upp i den här djungeln, och vi har från centerns sida sagt att man bör koncentrera statens forskningspolitik kring högskoleväsendet och kring forskningsråden. Vi vidareutvecklar detta i reservation 20 och hoppas naturligtvis också på kammarens stöd på den här punkten, om än möjligen förgäves. Universitetsoch högskoleinstitutionerna har i det här sammanhanget ett litet speciellt problem. Många av dem, åtminstone i vad gäller högskolan, är ansvariga för att administrera forskningen, och de måste ösa ur en lång rad källor för att få resurser till denna. Förutom linjenämndsanslag och fakultetsanslag är det också fråga om anslag från olika specialiserade forskningsorgan. Vi har i vår forskningsmotion föreslagit att man också här skulle förenkla anslagsgivningen till institutionerna, kanske genom att dessa får ett eget basanslag, som de skulle klara åtminstone sin huvudsakliga verksamhet med. Detta resonemang har vi vidareutvecklat i reservtion 16. Jag yrkar bifall till reservationerna 20 och 16. Att kvaliteten är viktig i vår forskning och forskarutbildning råder det naturligtvis en stor samstämmighet om. De talare som varit uppe hittills har betonat detta, och jag gissar att också de talare som kommer efter mig kommer att göra det. Detta diskuterar vi ganska utförligt i utskottsbetänkandet, och det tas också upp i propositionen. Vi lyckades i utskottet enas om en rad förslag till åtgärder för att t.ex. förstärka kvaliteten på doktorandutbildningen och när det gäller doktorsexamen. Det tycker jag är mycket tillfredsställande. Men det krävs mera. Det krävs, som jag tidigare nämnt, en bättre balans mellan vad vi satsar på forskning och vad vi satsar på grundutbildning, så att vi får duktiga, välutbildade doktorander. Kanske skall vi också se litet på examensväsendet som det numera är utformat. För vid det här laget rätt många år sedan genomfördes en reform som innebar att den gamla fil. kand.-examen försvann, och vi har fått en mängd examensbenämningar knutna till olika linjer. Det här skapar ett ganska svåröverskådligt system liksom problem i våra internationella relationer. Det är svårt att veta vad en svensk högskoleexamen egentligen innebär. Nr 166 Vi tror att man kanske genom att återinföra en fil.

Inte minst 60-poängskurserna är viktiga, eftersom det är de som gör det möjligt att gå vidare till forskarutbildning. Jag yrkar bifall till reservation nr 5, där vi tar upp frågan om examensbenämningen. De som sedan skall gå vidare för att som doktorander utbilda sig till forskare har ett ganska stort kliv att ta. När man införde den nya forskarutbildningen trodde man förmodligen att denna skulle innebära en högst väsentlig nedkortning av tiden för forskarutbildningen. Delvis har man naturligtvis fått en sådan effekt. Livslånga doktorandarbeten är kanske inte lika vanliga nu som de var tidigare. Men trots detta tycker jag att det har visat sig vara helt uppenbart att vi har ett behov av att inom betydligt fler områden än i dag erbjuda någon form av mellanexamen mellan grundutbildningen och doktorandutbildningen. Det är redan nu möjligt att på vissa områden få sådan utbildning. Vi har i vår motion tagit upp denna fråga, och vi har också pekat på möjligheterna att på olika områden fördjupa sig efter grundutbildningen. Vi tror att ett sådant mellanalternativ skulle minska risken för mycket långa doktorandstudier liksom också för studieavbrott. Jag vill yrka bifall till reservation nr 13. Studiefinansieringen inom forskarutbildningen är naturligtvis också en mycket viktig förutsättning för en kvalitativt bra forskarutbildning. Inom vissa särskilt attraktiva sektorer är det uppenbart så, att väldigt många av dem som skulle vara kanske bäst lämpade för en vetenskaplig karriär aldrig slår in på en sådan, eftersom de ekonomiska villkoren för den som skall utbilda sig till forskare är så besvärliga och eftersom det finns så attraktiva möjligheter ute på arbetsmarknaden. Vi har i vår motion föreslagit att man skall försöka förbättra möjligheterna att ge extra ekonomiskt stöd inom vad man kunde kalla konkurrensutsatta sektorer och försöka koncentrera resurserna när det gäller studiestödet inom forskarutbildningen på viktiga områden i högre utsträckning än vad man gör i dag. Detta utvecklar vi vidare i reservation nr 7, som jag yrkar bifall till. En mycket viktig del, fru talman, i den högskolereform som genomfördes för ett antal år sedan var decentraliseringen av den högre utbildningen. Det var i hög grad centerpartiet och socialdemokraterna som stod bakom denna reform, och det är i hög grad dessa båda partier som brukar få slåss för de små högskolorna när attackerna från höger kommer. Vi är nu alla medvetna om att de små högskolornas möjligheter att överleva, att ge en kvalitativt bra utbildning till studenterna och att verka som ett slags stimulans och motor för utvecklingen i sina resp. regioner är 17 beroende av att det kan bedrivas forskning vid dessa enheter. Nu är det de stora universiteten som i hög grad avgör hur forskningsresurserna skall användas, och det är de som sitter på fakultetsanslagen. Det har inom UHÄ utarbetats ett förslag som innebär att man skulle satsa ca 5 milj.kr. till särskilda medel för forskningsanknytning som skulle göra det möjligt att t.ex. knyta adjungerade professorer och forskarassistenter till vissa mindre högskolor. Detta är någonting som vi tycker vore väl värt att pröva, och vi är förvånade och en smula besvikna över att regeringen inte har satsat på detta förslag och att vi blivit tvungna att reservera oss på denna punkt. Jag skulle vilja höra Ingvar Carlsson utveckla hur och om man från regeringens sida är beredd att stärka möjligheterna till forskning vid de mindre högskolorna. Det är inte bara viktigt var vi skall forska utan också vad vi skall forska om. Det finns prioriteringar fastlagda i 1982 års forskningsproposition, och de följs i stort sett upp. Men vissa områden vill vi prioritera ytterligare. Dit hör t.ex. dataområdet, som vi vet kommer att få och redan är på väg att få ganska revolutionerande effekter på vår samhällsutveckling. UHÄ har utarbetat ett förslag till program för dataforskning. Regeringen gör egentligen inte någonting av detta. Vi tycker att det är viktigt att få detta samlade program, så att vi verkligen kan se hur vi utnyttjar resurserna inom dataforskningen på bästa sätt för att tillfredsställa de många olika behoven när det gäller tekniska frågor, datautvecklingens betydelse för samhällsutvecklingen osv. Vi föreslår dels en viss ekonomisk förstärkning, dels att regeringen skall komma med ett sådant här program till riksdagen. Detta förslag finns i reservation 32, som jag yrkar bifall till. Vi försöker att i Umeå bygga upp ett centrum för forskning på det datalogiska området, och tankarna är att det skall kulminera i en professur där 1986. Tyvärr vill regeringen inte i denna proposition ta ställning till detta förslag. Vi tycker att det är viktigt att redan nu slå fast denna utbyggnadsplan. Det är ett flerårigt uppbyggnadsprojekt, och det är viktigt att man i Umeå vet hur det skall utformas i framtiden. I reservation 41 föreslår vi alltså att riksdagen redan nu skall uttala sig för att denna professur skall inrättas 1986 och att den successiva uppbyggnaden skall fortsätta. Det är tråkigt att vi har varit tvungna att reservera oss på denna punkt, men vi hoppas att detta projekt ändå skall komma att förverkligas. Energisekreterarna har spelat en mycket stor roll när det gäller att föra ut forskning på det energitekniska området till en allmän debatt. Nu föreslås att det inte längre skall utgå några särskilda anslag för energisekreterarna. Vi tycker att det är synd, därför att det riskerar att leda till en avrustning på detta område. Det är viktigt att anslagen finns kvar, och det föreslår vi i reservation 43. Andra viktiga områden som vi vill prioritera och har föreslagit särskilda resurser till är framtidsstudier och internationella studier, t.ex. vid Institutet för internationell ekonomi. Jag yrkar bifall till de reservationerna, nr 47 och 52. Men samtidigt som vi satsar mycket på sådana här matnyttiga frågor-man Nr 166 har ju också prioriterat teknisk forskning osv. — är det väldigt viktigt att vi inte Torsdagen den försummar humaniora och samhällsvetenskaplig forskning. Det är ändå där 7 juni 1984 vi skapar mycket av de kunskaper som vi skall ha i bagaget när vi försöker forma ett samhälle och en kulturmiljö, en mänsklig miljö, som verkligen Forskningsoch ut skapar goda förutsättningar för livskvalitet för dem som skall leva här i vecklingsverksamlandet. Vi vill framhålla vikten av att man prioriterar dessa områden. Det gör het Det är också många etiska frågor som aktualiseras i samband med att vi planerar forskningen för framtiden. Jag skall bara kort nämna en av dem. Den har att göra med de djurförsök som spelar stor roll för forskningen, inte minst på det medicinska området, men också när det gäller att ta fram olika typer av kosmetika och allt möjligt annat. Det är mycket lidande som djur utsätts för i våra forskningslaboratorier. Ibland är det kanske oundvikligt, men ibland är det också meningslöst. Det är oerhört viktigt, tycker vi, att man verkligen satsar resurser på att ta fram alternativa forskningsmetoder och testa metoder som gör att man kan reducera och helst avskaffa djurförsöken. Vi har under den här huvudtiteln föreslagit särskilda pengar till medicinska forskningsrådet för det här ändamålet, och det utvecklas i reservation 48. Den här frågan återkommer också i centerreservationer i betänkandet från jordbruksutskottet. I ett särskilt yttrande tar vi upp vårt internationella ansvar på forskningsområdet, vikten av att vi utnyttjar svenska forskningsresurser för att bedriva forskning i frågor som är centrala för de globala överlevnadsproblemen. Jag vill sammanfattningsvis, fru talman, yrka bifall till alla de reservationer där mitt och Larz Johanssons namn förekommer och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag vill börja med ett citat: ”Människans strävan efter att söka ny kunskap och hennes förmåga att ställa samman redan tillgängliga kunskaper i nya mönster utgör en av grunderna för hennes möjligheter att lösa de problem hon ställs inför. Mängden av kunskaper i världen är omätbar och berikas ständigt. Med en viss förenkling kan sägas, att ett effektivt bruk av befintlig kunskap, ansträngningar att återuppliva förlorad eller glömd kunskap och strävanden att finna ny kunskap -— allt för att stärka möjligheterna att lösa problem — är vad som inbegrips i forskning. Begreppet forskning anger därmed i sig ett systematiskt sökande av kunskap.” Det här var ett citat ur den första sammanfattande forskningspolitiska propositionen, som behandlades av riksdagen 1982. I den propositionen, som bar Jan-Erik Wikströms signum, framhölls den centrala roll forskningen spelat för utvecklingen i vårt land. Där fastslogs att forskningen är en av de viktigaste förutsättningarna för att stimulera näringslivets långsiktiga förnyelse, bygga upp den svenska industrins kompetens och hävda dess konkurrenskraft på världsmarknaden. 19 I Jan-Erik Wikströms forskningsproposition lades övergripande prioriteringar inom forskningsverksamheten fast. Vissa forskningsområden angavs som högst prioriterade och vissa som högt prioriterade. Där behandlades forskningsverksamverkan mellan högskolan, sektorsorgan och näringsliv. Försöksverksamheten med adjungerade professorer och försöksverksamheten med kontaktforskare föreslogs bli permanentade. Fleråriga medelsramar infördes för forskningsråd inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Forskningsinformationens vikt underströks genom att nya medel anvisades. Utbildningsbidragen för doktorander uppräknades rejält. Betydande förstärkningar av forskningsverksamheten förordades. Fru talman! Det är litet märkligt, tycker jag när jag lyssnar på Ingvar Carlsson, att han bara i förbigående och med en lätt kritik nämner 1982 års forskningspolitiska proposition. Det kanske är den vanliga socialdemokratiska bristen på generositet mot vad andra partier har uträttat på detta område som vi fick ett exempel på. Men det var ju faktiskt så, Ingvar Carlsson, att riksdagen i allt väsentligt följde den förra forskningspolitiska propositionens förslag. Det skedde också, glädjande nog, i mycket stor enighet. Vikten av satsning på forskning också i ekonomiskt besvärliga tider underströks från olika håll. Det finns en annan intressant bakgrund till Jan-Erik Wikströms och Ingvar Carlssons forskningspropositioner. I en motion som väcktes i riksdagen för drygt tio år sedan uttalades farhågor för minskning av riksdagens inflytande över forskningspolitiken. I motionen slogs klart fast att riksdagen borde beredas möjlighet att göra en samlad bedömning av forskningens inriktning. Bakgrunden till att vi i dag diskuterar en samlad forskningsproposition, liksom vi gjorde för två år sedan, får alltså sökas i en tio år gammal riksdagsmotion. Den motionen väcktes av två framsynta personer — Gunnar Helén och Thorbjörn Fälldin. Det är ju faktiskt så — och det tycker jag också är glädjande — att den nuvarande socialdemokratiska regeringen i mycket fullföljer den forskningspolitik som utformades under den icke-socialistiska regeringsperioden. Regeringen, med Ingvar Carlsson som främste ansvarige, har — liksom Jan-Erik Wikström gjorde — tagit kontakt med aktiva forskare och förankrat många av förslagen i propositionen. Detta gör att folkpartiet ställer sig bakom väsentliga delar av propositionen. De prioriteringar som fördes fram under den icke-socialistiska regeringstiden föreslås i Ingvar Carlssons proposition ligga fast utan förändringar. Det tycker vi självfallet är bra. Det är bra med kontinuitet. Det är bra om vi kan få en bred enighet om prioriteringarna i ett litet längre perspektiv. Vi tycker på liberalt håll att forskningspropositionen står i bjärt kontrast till andra, illa underbyggda, förslag som regeringen har lagt fram inom den högre utbildningens och forskningens område. Det var inte bra att den socialistiska majoriteten i kammaren tog bort möjligheterna till avdrag för forskning och utveckling i företagen. Det sparade man 200 milj.kr. på. Sedan ger man tillbaka en mindre del — som Per Unckel utvecklade tidigare. Men det beslutet var alltså inte bra för forskning och utveckling. Tyvärr har regeringen också lagt fram andra förslag — förslag efter förslag, Nr 166 skulle man kunna säga — som har riktat sig mot god forskning. Regeringen föreslog ju att tandläkarhögskolan i Göteborg, som bedriver forskning av hög kvalitet, skulle läggas ned. Det fick man nu bakläxa på. I stället drev riksdagens socialdemokrater igenom en nedläggning av tandläkarhögskolan i Malmö, vilket ju också drabbade forskning av hög internationell kvalitet. Inte nog med detta. Regeringen föreslog också en total nedläggning av läkarutbildningen i Malmö. Också det var ett angrepp på forskning och utbildning av hög kvalitet. Inte heller det förslaget fick man nu igenom i riksdagen, som i motsats till regeringen slog vakt om kvaliteten. Listan på försyndelser är längre. Trots att en enig UHÄ-styrelse, bl.a. med hänvisning till forskningsskäl, bestämt avstyrkte nedläggning av barnomsorgsutbildningarna i Uppsala, där barnomsorgsforskning hade kommit i gång, röstade socialdemokraterna i riksdagen igenom förslaget om en nedläggning. De här frågorna, fru talman, hör ihop med det som vi i dag diskuterar. Det kan inte vara så att man lägger fram en avgränsad forskningsproposition och enbart ser på den. Vi måste se till politiken som helhet — och då vill jag påstå att man har lagt fram en rad illa underbyggda nedläggningsförslag, som just har drabbat forskning av god kvalitet. Därför vill jag fråga Ingvar Carlsson: Hur kunde regeringen föreslå en nedläggning av barnomsorgsutbildningar i Uppsala, en nedläggning som ju också drabbar barnomsorgsforskningen? Och tycker Ingvar Carlsson att det var bra att riksdagens socialdemokrater gjorde attacken mot odontologisk forskning i Malmö? Ingvar Carlsson har ju inte föreslagit nedläggning i Malmö, utan han har föreslagit nedläggning i Göteborg. Tycker Ingvar Carlsson att det är bra att man nu får lägga ner forskning av hög kvalitet? Och har Ingvar Carlsson läst de vitsord om forskningens kvalitet som har kommit från rader av utländska universitet? Vad tycker Ingvar Carlsson om nedläggningen av den här forskningen? Det tror jag att många är intresserade av ett svar på. Jag utgår ifrån att Ingvar Carlsson är här för att delta i debatten och svara på våra frågor. Jag ser fram mot svaret. Det finns alltså all anledning att rikta skarp kritik mot regeringens forskningsoch högskolepolitik som helhet. Men när det gäller den forskningsproposition som vi nu diskuterar är huvudintrycket ändå, vill jag säga, positivt. I folkpartiets partimotion om forskning slår vi fast att det är angeläget att hålla en balans mellan anslagen till forskning och anslagen till högskolans grundutbildning. Vi menar, att det faktum att regeringen nu undandragit forskningen från besparingar inte får innebära att man sänker kvaliteten inom grundutbildningen. Tvärtom finns det, säger vi, behov av kvalitetsförstärkningar kommande budgetår också inom grundutbildningen. Vi pekar också på att det är svårt att rekrytera kompetenta forskare och forskarstuderande inom vissa forskningsområden. Vi föreslog därför i vår motion att högskolorna skulle ges större frihet att själva differentiera lön och 2 studiestöd som en väg att lösa rekryteringsproblemen. Utskottet hänvisar på denna punkt till meritutredningen, som konstaterar att löneförmåner och andra förmåner, knutna till forskartjänster inom den svenska högskolan, är föga konkurrenskraftiga. Med anledning av folkpartimotionen utgår utskottet från, och det är bra, att statens arbetsgivarverk och berörda personalorganisationer uppmärksammar den i motionen aktualiserade frågan och ”söker finna lösningar till gagn för forskningen och det svenska högskoleväsendet”. Svårigheten att rekrytera forskare och forskarstuderande påminns vi nästan dagligen om i debattartiklar och på annat sätt. Det här är en mycket mycket viktig fråga. Från folkpartiets sida föreslår vi också att 100 doktorandtjänster skall tillföras högskolan utöver regeringens förslag. UHÄ bör få fördela de 12 milj.kr. detta skulle kosta, och vi menar att UHÄ bör beakta de i rekryteringshänseende konkurrensutsatta sektorerna när man gör den fördelningen. Vi har också föreslagit i annat sammanhang att man skall höja utbildningsbidraget till sex och ett halvt tusen kronor per månad och inte släppa den koppling som funnits tidigare med en automatisk uppräkning. Vi tycker nämligen att det är en nyckelfråga inom forskningspolitiken att utbildningsbidragen och tjänsterna är tillräckligt många och ligger på en tillräckligt hög nivå. När den forskarstuderande är klar med sin doktorsexamen, klipps ibland försörjningsmöjligheterna av. Det bör därför, menar vi, finnas en möjlighet att förlänga studiefinansieringen för en forskarstuderande under högst tre månader medan forskarstuderanden söker ny försörjning. Det skulle också underlätta situationen för de forskarstuderande. Ett par uppmärksammade doktorsavhandlingar i Lund för ett år sedan startade en intressant debatt om doktorsavhandlingarnas kvalitet. Riksdagen hade ingen invändning tidigare mot den förra forskningspolitiska propositionen, där det föreslogs att fasta ledamöter borde ingå i betygsnämnderna som ett medel att slå vakt om kvaliteten, som ett medel att åstadkomma fasthet och kontinuitet. Tyvärr vill nu utskottsmajoriteten ändra på detta. Från folkpartiets sida har vi reserverat oss till förmån för UHÄ:s förslag att det i betygsnämnderna skall finnas fasta ledamöter. Om man vill höja attraktionskraften hos forskarstudier måste studiernas meritvärde förbättras. Det tas ett viktigt steg i forskningspropositionen, men vi föreslår dessutom att fullgjord forskarutbildning skall vara behörighetskrav för vissa tjänster. Det gäller t.ex. tjänster vid de ”lärda verken”. Endast genom att i förordning reglera ett sådant krav kan man garantera att man får en kvalificerad rekrytering till dessa tjänster. Man skulle kunna uttrycka det så att det måste löna sig på olika sätt att forska. Och det måste vidtas en rad åtgärder för att underlätta för dem som forskar, så att de känner att det lönar sig. Det vi har föreslagit är ett exempel på en sådan åtgärd. Det är enligt folkpartiets mening mycket viktigt att grundforskningen stärks i relation till sektorsforskningen. Vi tycker att föredraganden har en riktig grundsyn, men menar att regeringen inte i tillräcklig utsträckning drar konsekvenserna av denna grundsyn. Det finns, menar vi, skäl att ifrågasätta en del av den forskning som finansieras och administreras via sektorsorganen utanför högskolorna och forskningsråden. En del av den ”forskning” som sektorsorganen finansierar utförs som kvalificerat utredningsarbete. Genom den organisatoriska uppsplittringen kan man också hävda att sektorsforskningen orsakar alltför stora administrativa kostnader. Det behövs därför, tycker vi, en överföring av resurser från sektorsforskning till motsvarande forskning inom högskola och forskningsråd. En sådan överföring måste ske successivt med beaktande av bl.a. den särskilda finansiering som är knuten till viss sektorsforskning. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att upprätta en plan över hur sektorsforskningsmedel successivt skall överföras till högskolans och forskningsrådens verksamhet. Det innebär inte att den forskning som sektorsorganen i dag utför skall upphöra. Vi tror tvärtom att den skulle få större förutsättningar inom ramen för ordinarie forskningsorganisation. Det är viktigt att erinra om betydelsen av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Det har skett tidigare här i dag. Naturligtvis är det rimligt att stora resurser satsas på teknisk och naturvetenskaplig forskning. Sådana satsningar utgör en del av förutsättningarna för Sverige att hävda sig i den internationella konkurrensen. Men samtidigt måste — just i tider av ekonomisk åtstramning och snabb teknisk utveckling — man satsa också på forskning som följer och analyserar samhällets reaktioner. Den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen berör — förenklat uttryckt — just människornas livskvalitet och framtidsförhoppningar. Vi föreslår därför att det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet skall tillföras 15 milj.kr. utöver regeringsförslaget. Under flera år har kostnadsutvecklingen för litteratur och tidskrifter Överstigit de anslag som har tilldelats de vetenskapliga biblioteken. Litteraturförsörjningen befinner sig f. n. faktiskt i en alarmerande situation. En god litteraturförsörjning är en förutsättning för god forskning. Regeringens förstärkningsanslag är alldeles för litet. Det är på många håll faktiskt fråga om en urholkning. Vi föreslår därför att ytterligare 6 milj.kr. utöver regeringsförslaget skall tillföras biblioteksresurserna inom högskolan. Jag tycker det är förvånande att jag är ensam om den reservationen i utskottet. Fru talman! Det är mycket beklagligt att regeringen ännu inte har presenterat något förslag till en ny tjänsteorganisation för högskolan. Vid regeringsskiftet 1982 fanns inom regeringskansliet ett färdigskrivet propositionsutkast till en förändrad tjänsteorganisation. Det förslaget var baserat på lärartjänstutredningens betänkande. Vi ville få en internationell anpassning av den svenska tjänsteorganisationen. Det är inte riktigt, tycker vi, att vissa lärartjänster är knutna enbart till forskning och vissa lärartjänster enbart till grundutbildning. Det bör inte finnas några formella hinder för att inom ramen för en lärartjänst ägna sig åt forskning och/eller utbildning under förutsättning, självfallet, att man har kvalifikationer. Nu har vi under utskottsbehandlingen fått veta att regeringen planerar att lägga fram en proposition om en ny tjänsteorganisation i höst. Vi vill gärna uttrycka den förhoppningen, att regeringen nu infriar dessa planer. Förra gången, hösten 1982, när man från regeringens sida anmälde en tjänsteorganisatorisk proposition ändrade man sig, och något förslag kom aldrig. I ekonomiämnena har antalet platser inom grundutbildningen ökat under en följd av år. Det har gjort att också antalet forskarstuderande har ökat, vilket kommit att kraftigt belasta institutionernas forskningsorganisation. På de ekonomiska institutionerna är förhållandena i dag hårt ansträngda. Med tanke på forskningskvaliteten tycker vi därför att regeringen i kommande budgetproposition skall ge förslag till förstärkning av forskningen inom de ekonomiska ämnena. Hittills har gällt, att fakultetsnämnderna har avgett anslagsframställning direkt till UHÄ. De aktiva forskarnas förslag har gått direkt till UHÄ. Vi har motionerat om att man skall fortsätta med det. I reservation 15 följs vår motion upp. Den stöds f. ö. också av moderaterna i utskottet. Vi tog i vår partimotion också upp frågan om införande av en filosofie kandidatexamen. Vi har haft många kontakter med människor som sagt att det finns ett stort behov, inte minst bland de studerande och bland personalanställarna på både den privata och den offentliga arbetsmarknaden, av en fil. kand.-examen som man skulle kunna avlägga med viss inriktning: filosofie kandidatexamen med samhällsvetenskaplig inriktning eller filosofie kandidatexamen med humanistisk inriktning. Kravet för en sådan examen skulle då vara att man hade åstadkommit erforderlig fördjupning. Det är nämligen just detta som väldigt många personalanställare efterfrågar. De skulle vilja att man har läst ett ämne ordentligt, att man har skrivit en egen uppsats eller gjort ett större eget arbete inom ramen för 60 poängs fördjupning. Om man knyter detta krav till en fil. kand.-examen och också talar om vilken inriktning en sådan examen har skulle ett starkt behov tillmötesgås. Detta har vi motionerat om och detta krav fullföljer vi med en reservation. Fru talman! Låt mig sammanfattningsvis konstatera att högskolepolitiken, så som den utformats efter regeringsskiftet 1982, har präglats av motsättningar. De har gällt frågor som rör högskolans organisatoriska struktur. Man frågar sig: Hur många utbildningar och hur stor del av forskningen är regeringen beredd att lägga ned innan den över huvud taget tar upp frågan om att avveckla regionstyrelserna? Det är en motsättning. Motsättningar finns också i frågor om utbildningarnas dimensionering och om studiestödet, där regeringen framlade det egendomliga förslaget att återinföra äktamakeprövning. Det var ju en attack mot jämställdheten. Även på den punkten gav riksdagen regeringen bakläxa. Motsättningarna har varit mycket skarpa när det gällt nedläggning av utbildning och forskning av hög kvalitet. Utmärkande för regeringens högskolepolitik har också varit att många regeringsförslag har avvisats eller ändrats vid behandlingen i riksdagen. Jag har faktiskt ännu inte träffat någon lärare eller studerande inom Nr 166 högskolan som tycker att den samlade socialdemokratiska högskolepolitiken Torsdagen den är bra. Jag har faktiskt inte ens träffat någon aktiv socialdemokratisk lärare 7 juni 1984 eller studerande som tycker att den samlade socialdemokratiska högskolepo litiken är bra. Forskningsoch ut Den forskningsproposition vi nu behandlar visar dock att socialdemokraterna har lämnat sin gamla skeptiska inställning till forskningen som partiet tidvis intog under 1960 och 1970-talen. Det är utmärkt. Det innebär att det finns en bred uppslutning om att det är viktigt att satsa på forskningen. Det är bra att det också finns en enighet om vilka prioriteringar som skall göras. Det är beklagligt att regeringen i andra sammanhang har presenterat illa genomtänkta propositioner som riktat sig mot utbildningens och forskningens kvalitet och därigenom skapat konfrontation. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till de 13 reservationer där mitt eget namn återfinns.

Fru talman! Låt mig först konstatera att det fria kunskapssökandet, den av ekonomiska, karriärintressen och andra utomvetenskapliga intressen oberoende forskningen har ett egenvärde. Mycket av det som vi i våra motioner tar upp grundar sig på den inställningen. I vpk anser vi inte att bilden av forskningen i Sverige i dag domineras av vad som kan kallas en fri forskning. Orsakerna är flera: —- Vetenskapstradition, kunskapsuppfattning och problemdefinitioner behärskas av en borgerlig ideologi. På samma sätt som andra människors värderingar, kunskaper och handlingar präglas av de erfarenheter man gjort och gör, så präglas också forskarens verklighetsuppfattning av hans eller hennes sociala vara. Detta är vetenskapsteoretiskt allmängods, men trots detta har ingen vetenskaplig metod hittills lyckats eliminera detta faktum, som beror på att forskarna till helt övervägande del rekryteras från borgerliga skikt. Jag vill påpeka att jag med det här inte anklagar verksamma forskare för partiskhet. Det är snarare ett konstaterande av ett beklagligt faktum som beror på att man på den politiska nivån ännu inte har förmått bryta den sociala snedrekryteringen till forskarutbildning och forskartjänster. Man kan inte tala om fri forskning i någon allmän mening, så länge den behärskas av ett priviligierat skikt, eftersom den då är fri bara för ett fåtal. Ett annat skäl till att forskningen inte kan betraktas som fri är att den till mycket stora delar är ekonomiskt beroende, och därtill beroende av privata ekonomiska intressen. Det är uppenbart hur penningstarka intressen lägger under sig alltmer av forskningsresurserna. Man anställer forskare och bygger upp forskningsavdelningar. Man beställer forskningsarbete från högskolorna, främst på de tekniska och naturvetenskapliga områdena. Man infiltrerar de högskoleanknutna forskningsinstitutionerna genom att etablera personalunioner, exempelvis genom att professorer som leder forskningsarbetet vid institutioner samtidigt anlitas som konsulter av företag. Systemet innebär att 25 forskningsmedel ställs till högskolornas förfogande — och det är bra —, men också att företagen får en möjlighet att styra forskningen och påverka inte bara de direkt inblandade forskarna, utan också andra som är knutna till institutionerna, genom att hota med indragning av anslag. Man kunde ha haft anledning att förvänta sig av den socialdemokratiska regeringen, när den nu har lagt fram en övergripande proposition om forskningen, att den också skulle ha tagit itu med de här problemen. Men det sker inte. Tvärtom går man i spetsen för en forskningspolitik som än mer kommer att binda upp den högskoleanknutna forskningen till privatekonomiska intressen.

Men om det uttrycket är vårdslöst, så är utskottets avfärdande av vpk-motionen i det här stycket ännu vårdslösare. Bara två förklaringar kan finnas till detta. Den ena är att man de facto accepterar den uppbyggnad av högskolans forskning som finns i dag. Den andra är att man helt enkelt är okunnig om hur det ser ut på institutionerna. Det kan möjligen också finnas en tredje förklaring, och det är att man inte vill ta i problemet. Det borde väl ändå vara uppenbart för var och en som försöker underrätta sig om de faktiska förhållandena, att bakom det formella system som regleras av högskolelag och högskoleförordning också finns ett informellt system. Detta informella system innehåller bl.a. beroenden av olika slag: beroende av att få professors godkännande av en vetenskaplig uppläggning, beroende av att få forskningsanslag, beroende av att få tillgång till alla de resurser som forskningsarbetet förutsätter, osv. Det finns säkert en rad högskoleinstitutioner som leds av personer som är generösa i sitt förhållande till andras forskningsarbete, som uppmuntrar nya idéer och vetenskapliga metoder och som eftersträvar vad man kan kalla för en fri forskning. Men det finns också exempel på personer som, styrda av sin fåfänga, vägrar släppa fram annan forskning än den som bär deras egen prägel, som vägrar erkänna att det finns andra vetenskapliga synsätt än de som de själva råkar omfatta och som därför hindrar fri forskning och skadar forskningens utveckling. En av de uppgifter en arbetarmajoritet i riksdagen borde ta på sig är att med olika åtgärder motverka det dominerande borgerliga perspektivet inom forskningen. De borgerliga skikten har sin ”partsforskning”. Den kan inte avskaffas så länge klassamhället består. Därför måste samhället understödja en partsforskning som utgår från arbetarklassens intressen och värderingar, för att motverka den borgerliga dominans som vi i dag har. Utskottet erkänner i detta stycke att en bredare social rekrytering av forskare är eftersträvansvärd, men avstyrker vpk:s yrkande om åtgärder för att åstadkomma detta. Avstyrkandet motiveras med att det i motionen saknas konkreta anvisningar om hur en sådan breddning av rekryteringen skall gå till. Därför har jag i ett särskilt yttrande till betänkandet gett ett exempel på möjlig åtgärd. Förslaget är inte särskilt märkvärdigt, och det kommer inte att medföra någon revolutionerande omdaning på området, men det kommer, om det genomförs, att bidra till en förändring. Till skillnad från utskottet tror vi i vpk således att det är möjligt att genom särskilda riktade åtgärder understödja människor från utnyttjade samhällsskikt, så att en högre grad av rättvisa uppstår, utan att detta föregås av en ekonomisk och social revolution — om det skulle skrämma någon. På samma sätt bör det vara en uppgift för en arbetarregering att motverka att företagsekonomiska intressen griper in i och får ett alltför stort inflytande över forskningen. Näringslivets utveckling, arbetsvillkorens förändring, den tekniska utvecklingen, produktionens inriktning osv. är områden där inte företagen skall ha en exklusiv rätt att bestämma. Samhället måste ta ansvar för att de som inte besitter kapital får sina rättigheter tillgodosedda. I det perspektivet anser vi att högskolan helt skall frikopplas från kapitalets intressen. Det betyder inte att man inom högskoleforskningen inte skall få syssla med sådant som utvecklar industrin eller t.o.m. med företagsvinster, men det betyder att det bakom denna forskning i så fall skall ligga ett i det konkreta fallet i demokratisk ordning prövat samhällsintresse. Vidare måste det finnas ett korrektiv till den forskning som genomförs eller initieras av näringslivet. Vi kan inte nöja oss med att enbart de ekonomiska vinstintressenas perspektiv kommer fram i forskningen. Som exempel kan vi se på dataoch elektronikområdet eller kemiområdet. Utvecklingen på dessa områden gör att arbetare och tjänstemän plötsligt finner hela sin tillvaro förändrad. De utsätts för risker som ingen ens brytt sig om att penetrera och ingen heller bryr sig om förrän man, kanske efter flera år, upptäcker en onormalt stor sjuklighet eller dödlighet, en onormalt hög missfallsfrekvens eller ovanligt många missbildade barn i en grupp arbetare. I ett samhälle som förändras så snabbt som vårt är det inte nog med att konstatera att den fria forskningen har ett egenvärde. Vi ser också att den måste ha specifika uppgifter. Den måste bidra till att människor kan leva ett värdigt liv. Den måste understödja människors möjlighet att påverka och besluta om förhållanden som rör deras dagliga tillvaro. En uppgift för en fri forskning är således att bidra till de arbetandes frihet i en värld som blir alltmer komplicerad och där alltmer styrs av monopoliserade ekonomiska intressen. I det perspektivet måste man också se vikten av att understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Jag återkommer strax till det. Fru talman! Låt mig något beröra en del av de motionsförslag vi från vpk:s sida ställt i samband med den forskningspolitiska propositionen. Det är förslag som direkt berör utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Man kan säga att våra förslag inom olika aktuella forskningsområden har det gemensamt att de tar till vara främst den forskning som kan verka för de grupper i vårt samhälle som sällan har den starkaste stämman. Fru talman! Om vi i de allra flesta förslag försökt att göra oss till tolk för en demokratisering av forskningsvärlden i vårt samhälle, är också detta i linje med att vi vill öka förutsättningarna för fler att få del av forskningens möjligheter och resultat. Vi har inte glömt bort ens de allra minsta i vårt samhälle — våra barn. Att få ett barn innebär för de allra flesta människor ett stort glädjetillskott i livet. Tyvärr blir denna glädje för en del människor alltför kortvarig och förbyts helt oväntat i en stor sorg. Vad jag talar om, fru talman, är det som kallas plötslig spädbarnsdöd och som ännu inte kunnat förklaras. Vår motion om inrättande av en professur i spädbarnsmedicin, i vilken skulle ingå socialpsykologiska aspekter, har inte tillstyrkts av utskottet. Men vi menar att utskottets skrivning i denna fråga och de initiativ medicinska forskningsrådet tagit kan leda till att landvinningar görs på forskningsområdet kring plötslig spädbarnsdöd. Även om man inom en snar framtid inte kommer fram till metoder att förhindra plötslig spädbarnsdöd, kanske man snart kan förklara varför detta händer. I dag lämnas drabbade med ett tomrum livet ut. Mot bakgrund av vad jag här sagt och de tolkningar jag gjort av utskottets skrivning har vi valt att inte reservera oss i den här frågan. Fru talman! Det finns en grupp i vårt samhälle som har det mycket svårare än andra människor att göra sig sedda, hörda och förstådda — de flerhandikappade människorna. Man kan säga att graden av handikapp till största delen avgörs av den miljö, och kanske framför allt av tillgängligheten till den miljö, som omger människan. Man kan tycka att detta är allmängiltigt, och visst är det så. Men för den människa som har ett eller flera handikapp är utvecklandet av pedagogiken och metodiken rörande olika hjälpmedel ett verktyg som är nödvändigt för att nå en större livsmiljö och därmed minska sitt eget handikapp. Det behöver i första rummet inte vara fråga om att kunna använda t.ex. en bankomat, och det är det inte heller. Det gäller snarare att utveckla hjälpmedel och att genom pedagogiska åtgärder möjliggöra för de handikappade att använda dessa. Detta är något helt annat än det som utskottet pekar på i sitt avslagsyrkande beträffande vår motion. Vi talar inte om bankomater eller elektronugnsluckors öppningsanordning. Det är tråkigt att utskottet inte förstår detta utan pekar på att anslag redan finns inom delområdet Tekniksamhället och de handikappade. Men, som sagt, vi talar inte om riktigt samma sak. Forskning inom delområdet Tekniksamhället och de handikappade utesluter definitivt inte forskning kring utvecklande av de pedagogiska och metodiska avsnitt vi talar om i vår motion. Det är snarare så att det inför den nya typ av tekniksamhälle alla människor står inför är särskilt viktigt att det satsas på anpassad pedagogisk utveckling för framför allt de flerhandikappade och deras relation till olika hjälpmedel. Jag hoppas att ni nu förstår dynamiken i detta. Det nya tekniksamhället med allt vad det innebär berör alla människor direkt och indirekt. För att komma underfund med och ha en reell möjlighet att stävja de negativa bieffekterna av den nya teknikens funktionssätt är det nödvändigt att även studera vår samtidskultur och utforska viktiga inslag i vår kulturmiljö. Ur denna värdemängd finns möjlighet att ta fram olika kulturella och sociala viktiga värdegemenskaper. Dessa kan vi utveckla till gagn för en ny samhällsmodell där människan sätts i första rummet. Detta skall ske utan konkurrens från krav om införande av teknik som i första hand — Nr 166 är baserad på profit och inte på människans behov. För att åstadkomma detta krävs som sagt forskning, och vi har därför föreslagit ökade satsningar på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Fru talman! I det här sammanhanget vill vi peka på de mindre högskolor Forskningsoch utnas möjlighet att bedriva forskning. Vi menar att de mindre högskolorna kan vecklingsverksamsvara för en inte oansenlig del inom bl.a. de forskningsområden som jag här fet har nämnt. När det gäller de mindre högskolorna och den roll de kan spela i framtiden konstaterar jag, fru talman, att moderata samlingspartiet fortsätter på sin inslagna väg, dvs. i det här fallet att inte ens medel till de mindre högskolornas kontaktverksamhet skall anslås. Vi står för en motsatt uppfattning beträffande de mindre högskolornas möjlighet att bedriva ett kvalitativt bra forskningsoch utvecklingsarbete. Med dagens framsteg inom exempelvis informationsteknologin är det fullt möjligt att bedriva ett sådant arbete. Man får inte i sammanhanget glömma bort den regionalpolitiska betydelse som de mindre högskolorna har. Den betydelsen kommer sannolikt att bli ännu större i framtiden. Vi har mot bakgrund av vad jag bl.a. nu har anfört hemställt om ytterligare medel till de mindre högskolorna så att de skall kunna bedriva forskningsoch utvecklingsarbete. Det är bekymrande att denna uppfattning inte delas av regeringen. Mest oroande är det för människorna vid de mindre högskolorna. Hur ser statsrådet Carlsson och regeringen egentligen på denna fråga? Vi kanske kunde få ett klargörande på den punkten i dag. Fru talman! Jag har här gett några exempel på områden inom forskningspolitiken som vi anser vara viktiga områden att befästa, förändra och utveckla. Jag vill med dessa ord yrka bifall till vpk:s reservationer i detta betänkande. Slutligen vill jag göra några kommentarer och ställa några frågor med anledning av en del av de anföranden som har hållits tidigare i debatten. Statsrådet Carlsson tar upp problematiken med sektorsanslag inom forskningen. Han uttrycker en viss försiktighet när det gäller överförande av medel från sektorsanslagen till grundforskningen vid universiteten. Jag delar den försiktigheten. I den forskningspolitiska propositionen talas det nu om att sektorsanslag skall kunna användas för att betala doktorander och i vissa fall professorer. Ser statsrådet inga som helst problem med denna mecenatverksamhet, som sektorsanslagen nu skall användas till? Statsrådet berör också forskarrekryteringen. Han ser denna mest ur ett ekonomiskt synsätt och nämner inte den problematik som den sociala snedrekryteringen innebär. Han berör inte med ett ord den sociala snedrekryteringen till forskningsvärlden. När har ni från regeringens sida tänkt att ta itu med det här problemet, statsrådet Carlsson? Beträffande detta nu rådande problem sker inga framsteg, och det finns inga möjligheter för de klasser som lever undertryckta i samhället att tillgodogöra sig forskningen. Statsrådet Carlsson säger vidare att all forskning har ett egenvärde, och han nämner även att den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen 29 har ett sådant värde. Därför vill han gynna all forskning. Det är alltför enkelt uttryckt. Om man delar upp hela forskningspolitiken och de totala forskningsanslagen på det sättet att man rent mängdmässigt satsar mer på det ena än på det andra området, innebär ju det att möjligheterna till särskilda resultat och till utveckling kommer att stå i förhållande till satsade värdemängder. Då blir ju den stora satsning man gör på teknik och naturvetenskap och därmed ljuset över det området en skugga över det humanistiskt-vetenskapliga forskningsområdet. Delar statsrådet denna uppfattning med mig? Till slut, fru talman, måste jag få göra en kommentar till Per Unckels anförande och ställa några frågor till honom. Jag kan också fråga Rune Rydén, som väl delar Per Unckels uppfattning, eller någon annan moderat. I början av sitt anförande sade Per Unckel att vi måste ge forskarna det fulla ansvaret för forskningens inriktning, och här talade han om den tekniska forskningen. Litet senare sade han så här: Vi måste begränsa den politiska maktutövningen. Detta är ju två teser, fru talman. Hur går de ihop? Dessa två teser rör sig inom ett och samma område — forskningspolitiken; det är ju den vi diskuterar i dag. Hur långt sträcker sig ansvaret för forskningens inriktning? Vem tar över ansvaret var? Det vore klargörande om jag kunde få ett svar på de här frågorna. Om man ställer samman de här teserna och det inte går att få ett svar på de frågor jag ställt, så är och förblir detta en logisk groda.

Fru talman! I min korta inledning begränsade jag mig till övergripande synpunkter. Jag kommer naturligtvis att fullfölja den linjen i min replik. Lars Gustafsson kommer på sedvanligt sätt att svara för utskottet. Per Unckel var bekymrad över splittringen inom socialdemokratin. Min grundläggande inställning är att det är bra med debatt och diskussion; det hjälper oss att föra en bättre politik. Men nu förstår jag bättre oron inom moderatledningen över den egna splittringen i programdebatten och att man inte ens vågar referera sina remissvar. Har man den inställningen att debatt är farlig, att debatt skadar, då är det klart att man försöker lägga locket på. Jag tyckte, fru talman, att det var en utomordentligt avslöjande inledning som Per Unckel hade framför allt när det gällde forskningsdebatt. Just Walter Korpi användes som argument i den här frågan. Hur har vi gjort med hans inlägg, som kom före forskningspropositionen? Jo, vi satte oss ner och resonerade med Walter Korpi. Han har på vissa punkter haft ett inflytande över forskningspropositionens utformning. Han själv deltar nu i delegationen för social forskning, där han har gjort en mycket bra insats och där man hörsammat mycket av hans synpunkter. Det är väl så man skall möta kritik — inte minst på forskningens område. När man tar del av de borgerliga partiernas synpunkter kan man däremot konstatera en splittring, en splittring som kanske är mera besvärande i den mån man så småningom återigen skulle vilja bilda ett regeringsalternativ. Unckel säger i stort sett att det är en usel proposition, medan Ullenhag och Granstedt säger att den här propositionen är en fortsättning på den Nr 166 borgerliga forskningspropositionen från 1982. Nu behöver inte detta strida mot vartannat, men jag tror faktiskt inte riktigt att det var det som talarna avsåg. Centern förespråkar ökad sektorisering och satsning på mindre högskolor. Forskningsoch ut Moderaterna vill precis tvärtom. Jag 'tror att detta kommer att avslöjas vecklingsverksambrutalt i det kommande voteringsresultatet. Hej Jag tror att det egentligen är betydligt intressantare att bedöma den här propositionens värde utifrån reaktionen på högskolorna och då inte minst från humanister och samhällsvetare. Jag har läst en artikel i aprilnumret av den utmärkta skriften ”Forskning och framsteg” ; och där sägs följande: ”Vad som glädjer mig speciellt mycket är att grundforskningen prioriteras i årets proposition.

Jag vill gärna visa den generositet som Jörgen Ullenhag efterlyste genom att säga att jag ställt upp på de prioriteringar som gjordes i 1982 års proposition. Jag tyckte att de var riktiga då, och jag tycker att de är riktiga i dag. Jag tror att det är viktigt att det på forskningsområdet är en långsiktighet från riksdagens sida och från olika regeringars sida. Jag tycker alltså att den propositionen hade stora förtjänster. Däremot angavs då inte, som Jörgen Ullenhag påstod, några fleråriga ramar för forskningsråden inom utbildningsdepartementets område. Det är en nyhet i årets proposition. Jag tror att de synpunkter som Per Unckel anlade på sektorsorganen är mycket tveksamma. I viss utsträckning grundas de på okunskap. Tänk om vi skulle följa moderaternas rekommendation och lägga över uppgifter från sektorsorganen på universiteten, uppgifter som är universiteten främmande. Jag tror att det enklaste för oss i den fortsatta debatten är att Per Unckel tar kontakt med några företrädare för universiteten med aktiva forskare. De kommer bestämt att avråda från en sådan utveckling, just från universitetens utgångspunkter. På den punkten har moderaterna en ogenomtänkt uppfattning. Vidare är jag förvånad över moderaternas ganska kritiska inställning här. Varför använde man inte de sex borgerliga åren, när man var i majoritet, till att göra någonting åt detta? Det gäller t.ex. förändringen av sektorsorganens inriktning. Det är ju nu när vi har en socialdemokratisk regering som någonting händer i den riktning som moderaterna, möjligen, uttalat sig för — men mycket försiktigare och på ett mycket mera genomtänkt sätt och i nära samarbete mellan sektorsorganen och universiteten. Regeringen har så att säga påtagit sig rollen som om inte pådrivare så i alla fall ett organ som försöker hjälpa till med att lösa upp de motsättningar som har funnits för att i stället få till stånd ett konstruktivt samarbete. Jörgen Ullenhag sade att han inte träffat någon universitetslärare eller 31 universitetsstuderande som hade tyckt att den samlade socialdemokratiska utbildningsoch forskningspolitiken var bra. Det är då mycket enkelt för mig att säga: Jag har inte träffat någon professor, lärare eller studerande vid något universitet som tyckt att den samlade högskolepolitiken under de sex borgerliga åren var bra. Jag tror inte att någon regering någonsin hamnar i den situationen. Vad jag upplever nu är ett mycket starkt stöd för och en uppskattning av hur den socialdemokratiska regeringen efter regeringstillträdet dels försökt driva högskolepolitiken, dels åstadkommit en dialog med forskarna, bl.a. i forskningsberedningens regi. Det är givet att man som politiker i kärva tider tvingas vidta en rad åtgärder som man egentligen inte skulle vilja vidta. Det drabbar borgerliga regeringar och det drabbar socialdemokratiska. Jag skall nu inte gå in på frågan om vem som bär ansvaret för det budgetunderskott som ibland tvingat fram kärvhet i vår politik. Till Björn Samuelson, slutligen, vill jag säga: Det finns naturligtvis alltid ett problem när man bedriver anslagsverksamhet för forskning, vare sig anslagen kommer från näringslivet eller från sektorsorgan. Man måste uppställa klara regler — jag är en bestämd anhängare av sådana. Jag tror emellertid att risken för s.k. mecenatsverksamhet — det var det ord som Björn Samuelson använde — är ganska liten när det gäller sektorsorganen. Jag vill råda Björn Samuelson att studera t.ex. naturvårdsverket, där man redan har gett sig in på en sådan politik. Jag tror att jag vågar påstå att de långsiktiga effekterna för miljöpolitiken kommer att bli mycket goda, och jag tror att det bedrivs en kvalitativt mycket tillfredsställande forskning med anledning av det stöd som naturvårdsverket via sina anslag lämnar till forskningsverksamhet.

Fru talman! Statsrådet Carlsson ansåg att jag var bekymrad över interndebatter i politiska partier. Visst inte — jag är intresserad av interndebatter, och i fråga om socialdemokratin och högskolan särskilt intresserad av den interna debattens resultat. Utgår man från vad Walter Korpi sade i sin artikel i Aftonbladet och jämför det med de resultat i forskningspropositionen som denna interna debatt har lett till, förefaller Walter Korpis inflytande över regeringens forskningsoch högskolepolitik vara mycket begränsat. Jag vill understryka detta med ett citat som jag tog upp i mitt inledningsanförande. Walter Korpi sade: ”Och en stor del av forskarna och lärarnas arbetstid går åt till att sitta på de sammanträden i de förvaltningsorgan som den nya universitetsbyråkratin skapat. I detta land har vi nu fler forskningsadministratörer än forskare.” Min uppfattning är att vi inte kan bedriva bra forskning i det här landet om den underliggande grundläggande högre utbildningen ser ut så som Walter Korpi så riktigt har beskrivit den. Det innebär föga tröst, Ingvar Carlsson, för denna kammare att få veta att Walter Korpi i dag är involverad i verksamheten inom delegationen för social forskning, om regeringen likväl inte gör någonting åt de helt korrekta synpunkter som han framför på hur den högre utbildningen måste vara organiserad för att de forskningssatsningar som vi vill genomföra skall ha möjlighet till framgång. Det är utmärkt med debatt, Ingvar Carlsson, men det är ännu mer utmärkt om man tar intryck av debatten och förändrar sin egen politik med utgångspunkt i de kritiska inläggen. Walter Korpi konstaterar i slutet av sin artikel så riktigt att det är dags för socialdemokratin att tänka om, när reformerna nu uppenbarligen har lett till misslyckanden. Men socialdemokratin gör ingenting när det gäller linjesystemet på högskolan, och man gör ingenting när det gäller NA-linjen på gymnasiet. Tvärtom undergräver man ytterligare möjligheterna för de universitetsstuderande att i gymnasieskolan få den kunskapsgrund som är nödvändig om forskningen skall ges den grogrund den behöver för att ha en rimlig chans till framgång. Vi behöver alltså, fru talman, en ny grundläggande högre utbildning, och en ny syn på gymnasieskolan, om forskningssatsningarna skall lyckas. Beträffande sektorsorganen säger Ingvar Carlsson i polemik med mitt anförande att universiteten faktiskt inte vill ha sig anförtrodda de uppgifter som sektorsorganen har eller genom forskningspropositionen kommer att få. Enligt min mening är detta ett häpnadsväckande uttalande. Regeringen säger i forskningspropositionen att grundläggande forskning nu skall bli ett ansvarsområde också för sektorsorganen. Jag har, min själ, inte mött många företrädare för universiteten som säger att de vill avstå ansvar för grundforskning till sektorsorganen. De företrädare för universiteten som vi i utskottet bl.a. haft anledning att lyssna på säger tvärtom: Låt universiteten behålla och stärka sin roll som vårdare av den grundläggande forskningen och utvecklandet av det kritiska kunnandet.

Fru talman! Ingvar Carlsson ägnade ganska mycket av sitt anförande åt att tala om för kammarens ledamöter hur bra alla tycker att regeringens forskningsoch högskolepolitik är. Sådana uttalanden är säkerligen till stor glädje för regeringen, men kanske är de också litet farliga. Vi vet ju att det även finns väldigt många andra synpunkter. En mera självkritisk inställning från regeringen skulle vara fruktbärande och skulle kanske skapa möjligheter till utveckling och problemlösning på områden som man nu försummar en hel del. Jag saknade många viktiga frågor i de kommentarer som Ingvar Carlsson gjorde här. Han tog inte upp forskningen vid de mindre högskolorna, trots att såväl jag som Björn Samuelson ställt direkta frågor om denna. Jag vill därför upprepa min fråga med anledning av att regeringen har avvisat UHÄ:s förslag till förstärkning av forskningsresurserna till mindre högskolor: Är regeringen beredd att göra någonting för att förstärka de mindre högskolornas forskningsmöjligheter, och i så fall vad? Vidare talade Ingvar Carlsson om den borgerliga splittringen, och det är ju ett standardargument som socialdemokrater gärna tar till. Men låt mig konstatera att det även på den socialistiska sidan råder splittring. Det är ju inte bara de icke-socialistiska partierna som har avvgivit reservationer, utan det finns också en rad vpk-reservationer. Det regeringsunderlag som i dag finns är alltså lika splittrat som ett eventuellt icke-socialistiskt regeringsunderlag. Det är en självklarhet när vi har en kammare med fem partier att dessa framför egna uppfattningar. Jag tycker inte att Ingvar Carlsson från denna talarstol skall klaga på detta. Däremot hade Ingvar Carlsson litet otur när han skulle anföra ett exempel på denna splittring. Han sade nämligen att centern till skillnad från övriga icke-socialistiska partier förespråkar en ökad sektorisering när det gäller forskningsanslagen, något som visar att Ingvar Carlsson har läst utskottsbetänkandet och reservationerna litet slarvigt — vilket i och för sig kan vara ursäktligt. Vår reservation innebär raka motsatsen till detta. Men vad värre är: Ingvar Carlsson lyssnade tydligen också litet slarvigt på vad jag sade i mitt tidigare anförande. Jag framhöll där att vi i framtiden i stället vill ha en koncentration av forskningsresurserna till högskolorna och forskningsråden, dock förenad med ett överförande av ansvar för forskningsområden som sektorsorganen i dag har. Jag tycker vidare att det är viktigt att det förs en debatt om vilka områden som vi i framtiden vill prioritera i forskningen. Vi har i vår motion och våra reservationer lagt tyngdpunkten vid olika framtidssektorer, vid ekologiska frågor och vid humaniora och samhällsvetenskapliga spörsmål. I synnerhet på det sistnämnda området tror jag att den självbelåtenhet som Ingvar Carlsson utstrålade är ganska obefogad. Det finns stora farhågor bland dem som sysslar med humaniora och samhällsvetenskaplig forskning för att man inte tillräckligt prioriterar dessa områden.